Herr talman! Det har sagts i ett tidigare inlägg här att oppositionen vill försöka läsa in någonting helt annat i propositionen än som verkligen står där. Jag måste konstatera att när jordbruksministern påstår att vi, därför att vi talar om en överblickbar framtid, menar någonting annat när vi säger att svenskt jordbruk kommer att domineras av familjejordbruken i framtiden och att vi skulle ha något annat mål än vi här ger uttryck för, är det ett exempel på hur man från motsidan försöker läsa in någonting annat än vad vi menar med vårt sätt att skriva. Man talar väl alltid om överblickbar framtid. Men självklart är vi övertygade om att familjejordbruken på grund av situationen i vårt land och många faktorer, som jag inte behöver ägna mig åt att säga så mycket om, kommer att ha en dominerande ställning i svenskt jordbruk. Sedan var det fråga om målen. Eric Enlund har tidigare sagt att man i utredningen var överens om att de olika målen även i fortsättningen skulle behandlas likvärdigt i förhållande till varandra. Jag frågade jordbruksministern hur vi skulle tolka hans proposition. Vi har försökt att tolka in i hans sätt att skriva att här skulle ingen förskjutning av tyngdpunkten ske mellan de olika målen. Men nu säger jordbruksministern att man skall återgå till en ordning som gällde 1947. Han menar att situationen i dag för svenskt jordbruk är likvärdig med det läge som rådde 1947. Därför måste man återgå till en ordning, där man alltså skjuter inkomstmålet i förgrunden och de andra målen litet i bakgrunden. Jag konstaterar sålunda att det förhåller sig så som vi fruktade när detta diskuterades i utskottet. Vi befarade att den tolkning var riktig som utskottsmajoriteten gjorde, men vi hoppades att den var felaktig. Nu har jordbruksministern verifierat att det är så som majoriteten säger: I fortsättningen skall den ordningen råda att inkomstmålet kommer i främsta rummet och sedan får de övriga målen komma i andra hand. När jordbruksministern och jag har diskuterat jordbrukspolitiken har jag varit mycket angelägen om att ta fasta på den enighet som har rått under hela 1970-talet. Jag har trott att det var ett stort värde för svensk jordbruksnäring att vi hade denna enighet och att vi skulle bygga vidare på den. Men nu förstår jag att jordbruksministern anser det vara mera värdefullt att jordbrukarnas inkomster i fortsättningen favoriseras i förhållande till de övriga faktorer som vi har att diskutera, dvs. favoriseras på konsumenternas och de andra intressenas bekostnad. Jag beklagar den inställningen, för då har man rubbat det förtroende för jordbrukspolitiken som jag menar att vi — ur näringens synpunkt — borde vara angelägna att slå vakt om i framtiden.
Nr 54 Herr talman! Svante Lundkvist återkommer till frågan om det har skett en tyngdpunktsförskjutning mellan de olika målen för jordbrukspolitiken. Jag skulle vilja säga: Det är en falsk historieskrivning att påstå att produktions-, rationaliseringsoch inkomstmålen hade lika tyngd 1967. Det — Jordbrukspolitiär icke sanning att säga så. Det är alldeles klart att produktionsminsk = ken, m.m. ningen sattes i första rummet. Eftersom den målsättningen inte fullföljdes, är det givet att det har skett en utjämning, men den fanns i 1967 års beslut. Även socialdemokraterna insåg 1971 att det var oklokt att fortsätta prispresspolitiken inom jordbruket därför att den fick till konsekvens att investeringsviljan sjönk katastrofalt, framför allt inom mjölkproduktionen. Framtidstron var då på nollpunkten, det var ju sanningen. Det var i det läget vi var. Vad vi hela tiden diskuterar är politiken sådan den formuleras av riksdagen. Nu lyfts inkomstmålet fram i förhållande till 1967, och jag måste säga att jag finner det ytterst märkligt att ett politiskt parti som så ofta talar om solidaritet och jämlikhet inte vill acceptera att lantbrukarna omfattas av välfärdspolitiken. Det är detta det är frågan om, Svante Lundkvist. Ingen lantbrukare i detta land kommer att ha en chans att skära guld med täljknivar på konsumenternas bekostnad. Vi har en sådan uppbyggnad av den prisreglerande verksamheten, med insyn och förhandlingar, att det är inte möjligt att bedriva den skrämselpropaganda som Svante Lundkvist försöker sig på när han säger att konsumenterna skulle orättfärdigt ställas i bakgrunden. Det är inte detta det är frågan om, utan det är frågan om att låta en yrkesgrupp omfattas av en solidaritetsoch välfärdspolitik.

Herr talman! Det är just detta det var frågan om för socialdemokratins vidkommande även 1967. Jag skall läsa högt för jordbruksministern, eftersom han inte själv har läst 1967 års proposition: ”Genom att kostnaderna för att upprätthålla en viss prisnivå får bäras främst av konsumenterna är det ur denna synpunkt nödvändigt att iaktta återhållsamhet med prishöjningar. Det måste emellertid också vara en självfallen utgångspunkt för prissättningen att de som i framtiden är sysselsatta inom jordbruket skall kunna nå en ekonomisk standard som är likvärdig med den som erbjuds inom andra näringar. Detta är dessutom en förutsättning för att vi på sikt skall kunna upprätthålla en jordbruksproduktion av den storlek som försörjningsberedskapen kräver.” Det var vad som stod i propositionen 1967. Det är den politiken som har förts sedan 1967. Det är detta som har givit till resultat att vi här i riksdagen har varit ense om alla prisuppgörelser sedan 1967. Det måste, anser jag, ur näringens synpunkt vara galet att överge den enighet som fanns i jordbruksutredningen — och som Eric Enlund här 49 åberopade -— till förmån för en skrivning som uppenbarligen innebär att inkomstmålet vid de förhandlingar som nu skall föras skall favoriseras i förhållande till de övriga målsättningarna. Jag är anhängare av att vi i framtiden skall kunna föra en aktiv jordbrukspolitik, som är gynnsam för näringen, men jag är övertygad om att vad jordbruksministern nu föreslår är någonting av det sämsta sättet att befrämja en sådan politik. För därmed har ni skapat det misstroende hos konsumenterna om avsikten med jordbrukspolitiken som vi inte vill att konsumenterna skall ha. En förutsättning för en framgångsrik jordbrukspolitik är i fortsättningen också att den kan omfattas med fullt förtroende från konsumenternas sida.
Herr talman! Jag är ledsen, men jag måste säga att jag förstår inte riktigt vad Svante Lundkvist säger. Menar Svante Lundkvist verkligen att det bör vara på det sättet i det här landet att en yrkesgrupp skall producera i detta fall livsmedel till priser som icke garanterar inkomsttrygghet? Vi tycks ju nu vara överens om att den tid är förbi när vi lade ner åkerareal här i landet. När man alltså har bestämt sig för en produktion av en viss omfattning, menar Svante Lundkvist då att de människor som skall arbeta i denna näring inte skall ha rätt till inkomsttrygghet? Det är ju detta det är fråga om. I 1967 års beslut tog man bort detta inslag i jordbrukspolitiken. Nu för vi tillbaka vad som fanns i 1947 års beslut. Det är den förändring som sker.

Herr talman! I det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar gör utskottet enigt konstaterandet att jordbrukspolitiken utvecklats från att ha varit en politik för de i näringen verksamma till en politik för att trygga vårt lands försörjning med livsmedel till för konsumenterna rimliga priser och med en för jordbrukarna tryggad utkomst. Den ökade vikten för konsumentsynpunkterna har, säger utskottet vidare, i jordbrukspolitiken markerats genom uppbyggande av ett system med överläggningar, där producenter och konsumenter möts som likaberättigade parter. Jordbruksministerns förslag och den borgerliga utskottsmajoritetens ställningstaganden innebär, som framgått av den föregående debatten och nu senast av jordbruksministerns inlägg, att man vill återge jordbrukspolitiken den innebörd som den hade 1947, då jordbrukarnas inkomst var politikens huvudmål. Detta avviker från det konstaterande som utskottet gör inledningsvis i sitt betänkande. Jag kan förstå att man kan känna sig lockad av att slå vakt om sina egna intressen, nu när man bildar regering tillsammans med moderaterna. Nr 54 Men borde inte en djupare eftertanke säga centerpartiet, som alltid önskat framstå som lantbrukets företrädare, att det vore förnedrande för våra skickliga och duktiga lantbrukare att jordbrukspolitiken förvandlas till något slags understödspolitik? Som konsument vill jag ha livsmedel av = Jordbrukspolitigod kvalitet och till rimliga priser, och varför skulle det inte kunna vara — ken, m.m. ett huvudmål för er att producera detta åt mig, er själva och alla andra? Jordbrukspolitiken har inneburit att vi i Sverige accepterat en något högre prisnivå på jordbruksprodukter än vad vi skulle ha haft om vi inte haft vårt prisstöd, varvid den svenska marknaden i princip har reserverats för de svenska bönderna. Det har funnits många skäl till detta, framför allt nödvändigheten av att trygga en långsiktig livsmedelsförsörjning vid avspärrning. Det är svårt att uppskatta vad detta stöd kostat. Under de år då jordbruksutredningen verkade varierade det mellan 1 000 och 3 000 milj.kr. per år. F.n. ligger det sannolikt i närheten av den högre nivån. Detta stöd betalas genom högre konsumentpriser. Genom livsmedelssubventionernas tillkomst betalas dock på annat sätt uppemot 4 000 milj.kr. av de överenskomna livsmedelspriserna via statsbudgeten, där vi alla som skattebetalare är med och betalar. På de subventionerade baslivsmedlen liksom på mjöl och bröd råder det i dag prisstopp. Enligt SPK har priset på våra dagligvaror ökat med i genomsnitt 17,2 96 under detta års elva första månader. Prisstegringarna drabbar konsumenterna med förödande styrka. Följden av den borgerliga regeringens ekonomiska politik blir en sänkning av levnadsstandarden för stora grupper av löntagare. Samtidigt kan vi notera att jordbrukarna har haft en förhållandevis hygglig utveckling under senare år. Pratar man med en bonde i dag, är det en förvånande upplevelse att höra hur nöjd han är. Visst finns det problem, särskilt för de lantbrukare som med dagens höga fastighetspriser utan särskilt stort eget kapital skall starta sin verksamhet. Men i stort har utvecklingen under 1970-talet varit klart positiv. I detta läge prövar alltså jordbruksministern konststycket att i motiven till regeringsförslaget skjuta fram argumenten för bättre inkomster åt jordbrukarna, samtidigt som han avvisar de förslag en enig jordbruksutredning lade när det gällde att stärka konsumenternas möjligheter att hävda sina intressen i de förhandlingar som sker med jordbrukarna om livsmedelspriserna. Ute i buskarna har det här och var sagts att detta är den nya jordbrukspoltiken. Nu har vi också fått klart för oss att man säger samma sak här i riksdagsdebatten. Vi känner igen tekniken från hanteringen av andra frågor, där den borgerliga regeringen med osviklig skicklighet i intressefrågor mellan producenter-företagare å ena sidan och löntagare-konsumenter å andra sidan alltid tar ställning till förmån för företagarnas gruppintressen. Eller, för att uttrycka det med andra ord: Det var varmt och skönt i dubbelsängen under det gemensamma täcket då socialdemokrater och bondeförbundare kamperade ihop. Nu, när man kommit upp i åren, sval 51 nar kärleken och nya förälskelser träder in. Då flyttar vad som i dag kallas centern in i de borgerligas gemensamma boning. Men var inte för säker! Konsumenten kanske tycker att det är bättre i egen säng och i eget rum. Och då blir det kallt i den borgerliga dubbelsängen när höststormarna rasar och förälskelserna svalnar. En av dem som varit ute i buskarna — förlåt, Östersund — är, som vi redan hört, Einar Larsson. Han pratade inte bara om bondemord. Han gjorde också jämförelser med något som i tidningen kallades för industrigrovarbetare — jag förmodar att han avsåg industriarbetare. Jordbrukaren måste få samma lön som industriarbetaren, sänkning av arbetstiden, ledighet med rätt att vara sjuk, hävdade Einar Larsson. Visst — det har vi ansett sedan länge — skall jordbrukaren ha en skälig ersättning, likvärdig med vad andra grupper i samhället får. Han har också rätt till samhällets solidaritet och trygghet för sig och sin familj. Det var länge sedan, Einar Larsson, bönderna blev fullvärdiga medlemmar av det svenska välfärdssamhället. Det är bara så att Einar Larsson glömmer vissa saker när han gör dessa jämförelser. Vilken industriarbetare har ett kapital på mellan 1/2 och 1 milj.kr. när han går i pension, som — även om förhållandena skiftar — rätt många lantbrukare har i dag när de slutar sin verksamhet? Och vilken industriarbetare kan i dag säga att han för sin framtid känner trygghet i jobbet och är säker på att få stanna kvar på den ort där han rotat sig? Kapitaltillväxten sker genom att jordbrukarna liksom andra företagare har helt andra möjligheter till sparande än löntagarna. Till detta kommer den värdestegring som i dag är särskilt kraftig för jordbruksfastigheter, i synnerhet om de är utrustade med skog. De för jordbrukarna förmånliga beskattningsreglerna driver i dag snabbt på värdestegringen i jordbruksfastigheter, där köpeskillingar på två tre gånger taxeringsvärdet inte alls tillhör ovanligheterna. Detta är ett hot både mot jordbrukarna och mot konsumenterna. Jordbrukare som vill ägna sig åt jordbruk, men inte disponerar ett stort eget kapital, stängs ute från möjligheterna att förvärva jordbruksfastighet. För konsumenterna leder utvecklingen till högre kostnader för livsmedel, eftersom de ökade avskrivningsbehoven måste betalas. Kapitalvinsterna beaktas obundet vid förhandlingarna. Såvitt jag kan förstå borde det verkligen vara en gemensam arbetsuppgift för både producenter och konsumenter att angripa detta problem och söka minska spekulationen. Effekterna av dessa förhållanden upplever vi i jordbrukspolitiken. Formellt hör åtgärderna hemma inom andra ämnesområden än de vi diskuterar i dag. Trots detta vill jag något kommentera situationen. Man kan göra förändringar i jordförvärvslagstiftningen för att få bättre förhållanden. Sannolikt kommer de förändringar som förbereds i en särskild utredning att bli marginella. Betydligt viktigare att komma till rätta med är den spekulation i jordbruksfastigheter som drivs fram som ett resultat av stark inflation och ett bristfälligt skattesystem. Därför är det viktigt att taxeringsarbetet effektiviseras, så att vi inte får de eftersläpningar av taxeringsvärdena i förhållande till betalda köpeskillingar som i dag är en verklig drivkraft i spekulationen eftersom de ger möjligheter till lägre förmögenhetsbeskattning. Vi behöver årliga förändringar av taxeringsvärdena. Vidare måste möjligheterna att vid beskattningen få lägre skatt i andra förvärvskällor än jordbruk genom underskottsavdrag från jordbruksfastighet minskas, samtidigt som man ger intäkterna en rimligare värdering. Då försvinner ytterligare ett stort antal spekulanter. Lägg därtill en effektivare reavinstbeskattning, som rättar till det orimliga förhållandet att skattebördan helt drabbar löneinkomster men i stort befriar kapitalvinster från beskattning. Genom dessa åtgärder på beskattningsområdet skulle ett större antal jordbruksfastigheter komma ut i marknaden till lägre priser för intresserade jordbrukare. Vi knöt i jordbruksutredningens arbete an till de strävanden som under efterkrigstiden inletts för att göra producenter och konsumenter till likvärdiga partner vid förhandlingsbordet. Vi upplevde att detta i vårt samhälle hade ett stort egenvärde och väl anknöt till den s.k. svenska modellen. Konsumenterna skulle ha ett förstahandsintresse av billiga livsmedel av god kvalitet och lantbrukarna ett lika starkt önskemål om en tryggad försörjning för sig och de sina. Därför valde vi i utredningen att föra över många frågor till slutlig lösning i förhandlingarna. Vi har fått en del kritik för detta, men med den utformning vårt förslag fick tror jag vi kan ta kritiken relativt lätt. Vi förde till förhandlingarna frågor som rörde överskottsproduktionens finansiering, indexregleringens utformning i detaljer, differentiering av slaktdjursavgifter etc. Vi ålade också förhandlingsorganisationerna att kontrollera effektiviteten i prisregleringen och att bevaka att konsumenternas prisstöd till jordbrukarna verkligen kommer dessa till godo och inte stannar i det förädlingsled som vi av tekniska skäl måste behålla inom prisregleringssystemet. Sedan gammalt har lantbrukarnas fackliga organisationer, eftersom de av naturliga skäl upplever detta som sin främsta uppgift, utvecklat en stark förhandlingsorganisation. I förhandlingsarbetet har man speciella svårigheter med konsumentintresset, beroende på att detta inte lika lätt låter sig organisera. I princip har konsumentrepresentationen tagits från löntagarorganisationerna. Därtill kommer några politiker och i konsumentdelegationen i dag också vissa representanter för det näringsliv som förbrukar jordbruksprodukter. Det säger sig självt att särskilda svårigheter uppkommer med denna splittrade representation och med representanter som inte har till yrkesuppgift att syssla med den invecklade jordbruksregleringen. Därtill kommer att den komplicerade uppbyggnaden av jordbruksregleringen skapar speciella problem när det gäller en allmän angelägen debatt i dessa frågor. En inte oväsentlig del av innehållet i den jordbrukspolitiska debatten i vårt land handlar ju i realiteten om missförstånd, beroende på svårigheter att beskriva regleringens konstruktion. Därför ansåg utredningen att konsumentdelegationens ställning borde utredas. I fråga om sammansättningen ville vi gå mot en renodling av konsumentintresset. Vidare tyckte vi att kansliresurserna borde byggas ut. I ett särskilt yttrande föreslog vi socialdemokrater dessutom att allmänintresset i jordbruksnämndens styrelse borde utökas på det sätt som riksdagen redan beslutat men överlämnat till regeringen för verkställighet. Det var alltså fel, herr Larsson i Borrby, att säga att det var en enig jordbruksutredning som avvisade den tanken. Resultatet av utredningens förslag upplever vi här i dag. Våra synpunkter fick ett starkt stöd av de remissinstanser som företräder konsumentintressena i vårt samhälle, men ändå avvisas inte bara det socialdemokratiska kravet om en utvidgning av allmänintresset i jordbruksnämndens styrelse utan också jordbruksutredningens enhälliga förslag om översyn av konsumentdelegationen. Lägg sedan till detta att Anders Dahlgren signalerar en kursändring i jordbrukspolitiken genom att skjuta fram inkomstmålet för jordbrukarna. Därmed skjuts i bakgrunden uppgiften att producera livsmedel av god kvalitet till rimliga priser. Detta sker i ett läge då jordbrukarna skaffat sig en relativt hygglig ekonomisk standard. Jag tror inte att socialdemokraterna är ensamma om att tycka att detta är ett högst opsykologiskt sätt att bedriva jordbrukspolitik. Det har i stora kretsar i vårt land, även bland arbetarrörelsens folk, funnits en stark förståelse för landsbygdens och jordbrukets problem, men jag är övertygad om att många konsumenter kommer att känna sig främmande för den intressepolitik som de borgerliga partierna synes gå i bräschen för, inte minst i det nuvarande besvärliga ekonomiska läget. I jordbruksutskottets arbete har de två borgerliga ledamöterna av jordbruksutredningen, Eric Enlund och Axel Kristiansson, inte deltagit. Det är klart att den konstruktiva debatten i jordbruksutskottet har förlorat på mina utredningskamraters frånvaro. Det visar om inte annat Eric Enlunds inlägg tidigare i dag. Jag är övertygad om att också Axel Kristianssons inlägg kommer att visa detta. Men på denna punkt vill jag ge mina utredningskamrater ett tillfälle att tala om för oss huruvida de står fast vid vad vi kom överens om i kommittén efter fem års utredningsarbete. I dagens jordbrukspolitiska debatt har man hittills visat en mycket stark benägenhet att diskutera historia. Det hade varit önskvärt om deltagarna i debatten hade gjort sig mödan att ta reda på vad som verkligen hände 1967. Eric Enlund har ju belyst en punkt, nämligen den självförsörjning vi bör ha. Einar Larsson tog upp en annan punkt i sitt inlägg. Han hänvisade till s. 41 i årets utskottsbetänkande, där det i reservationen citeras ur beslutet 1967. Jag tycker att det hade varit önskvärt att Einar Larsson också hade gjort sig besväret att ta reda på vad den borgerliga reservationen från 1967 innehöll på denna punkt.

ken, m.m. Anders Dahlgren sade vidare att svenska folket lockades av miljardvinster. Jag har förgäves försökt att hitta den miljard som Anders Dahlgren talar om. Den enda siffra jag lyckats hitta grundar sig på ett försök att ange storleken på de kostnader som det svenska samhället hade för den jordbruksexport som var nödvändig i dåvarande läge. Denna angavs då uppgå till 300 milj.kr., alltså ett långt stycke från miljarden. Arne Andersson i Ljung sade att vi först nu får en jordbrukspolitik, som ger jordbrukarna samma möjligheter som andra befolkningsgrupper i det svenska samhället.

Vi ansluter oss till utredningens bedömning att den åkerareal som vi beräknas ha i mitten av 1980-talet, ca 2,9 miljoner hektar, väl tillgodoser våra krav och önskemål. Därför finns det ingen orsak från samhällets sida att vidta generella åtgärder för att få en större areal. Det finns inte heller nu, lika litet som 1967, skäl att vidta samhällsåtgärder för att minska arealerna. Detta innebär att vi inte av regionalpolitiska skäl vill medverka till en återuppodling av tidigare nedlagd åker, även om det för den enskilde jordbrukaren kan vara en aktuell åtgärd. Jag vill i detta sammanhang klart deklarera att detta självfallet inte innebär att vi på något sätt frångår vårt ställningstagande i jordbruksutredningen att jordbruket har en stor regionalpolitisk betydelse och att vi därför är beredda att diskutera den typen av åtgärder. Med hänvisning till detta vill jag yrka bifall till reservationen 3. Till sist, herr talman, vill jag i övertygelse om att de socialdemokratiska reservationerna vid utskottets betänkande bättre än den borgerliga majoritetens förslag gagnar en för konsumenterna önskvärd livsmedelsproduktion till rimliga priser och tryggar jordbrukarnas med andra grupper likvärdiga försörjning också yrka bifall till samtliga övriga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Det var faktiskt min bestämda avsikt att inte förlänga 16 december 1977 denna debatt med att gå upp i replikskiften, om det inte var alldeles nödvändigt, men Åke Wictorsson åberopade enträget mitt namn gång på gång, så han får själv bära ansvaret för att denna debatt förlängs just nu. Socialdemokraterna står kvar vid beslutet 1967. Det slår Åke Wictorsson fast nu. Jag undrar om hans partikamrater är riktigt lyckliga över den formuleringen. Vad gäller utskottsmajoriteten så är skillnaden den att vi vill ha en ny jordbrukspolitik. Enighet kunde man enligt Åke Wictorsson uppnå så länge jordbrukarna nöjde sig med en lägre ambitionsnivå — och så tar Åke Wictorsson i med ett väldigt svepande uttryck — nu när jordbrukarna skaffat sig ett relativt hyggligt ekonomiskt läge. Vad innebär det mera konkret? Det innebär att den svenske jordbrukaren, i internationell bedömning statistiskt bevisat, är mer effektiv än de flesta av sina yrkesbröder i världen. Det innebär dessutom att den svenske jordbrukaren för detta, som Åke Wictorsson kallar för relativt hyggliga ekonomiskt läge, har lagt ned 3000-3500 arbetstimmar om året — samtidigt som man i industrin talar om en arbetsinsats som ligger under 2 000 timmar om året. Det är en situation som Åke Wictorsson vill bevara och som han menar innebär att jordbrukaren är en fullvärdig medlem av välfärdssamhället, en situation där man nu i denna proposition börjar tala om möjligheten till två dagars ledighet i månaden för jordbrukaren, samtidigt som jämförbara grupper talar om två lediga dagar i veckan. Man talar i propositionen om möjligheten för jordbrukaren till en sammanhängande ledighet av fem dagar om året — när övriga grupper talar om fem veckor. Märker inte Åke Wictorsson den skriande orättvisan i denna situation? Hänger inte solidariteten med till att ens — som det heter i propositionen — föra upp dessa grupper till en nivå som är likvärdig med den som jämförbara grupper uppnår? Nej, då väljer man i stället att ta till sådana uttryckssätt, som både Åke Wictorsson och Svante Lundkvist har använt här, trots att man vet att den samlade lönesumman i Sverige nu närmar sig 200 miljarder och den samlade kostnaden för konsumenterna som hamnar direkt i råvaruledet ligger vid ungefär 10 miljarder — ner emot 5 96. När 4-5 öre av livsmedelskronan går till jordbrukaren, som nu försöker få en likvärdig social standard, talar man om övervältring av kostnader från producenter på konsumenterna. Jag tycker ett sådant ordval talar för sig självt.
Herr talman! Åke Wictorsson använde i sitt anförade ett uttryck som verkligen inte kan få stå oemotsagt. Han talade om att jordbrukspolitiken nu fick ett anslag som förde tanken till understödspolitik för näringens utövare. Jag vet verkligen inte vad Åke Wictorsson åsyftade när han kunde prestera det omdömet. Jag ber att få citera några rader — Nr 54 ur utskottsbetänkandet, som måste ha gått Åke Wictorsson förbi, eftersom han fäller denna typ av omdöme. Utskottet skriver: ”Ett huvudsyfte med jordbrukspolitiken bör vara att tillförsäkra dem som är sysselsatta inom jordbruket i alla delar av landet en ekonomisk och social standard, — Jordbrukspolitisom är likvärdig med den som jämförbara grupper uppnår. Vidare bör — ken, m.m. jordbrukspolitiken ha till mål att tillgodose konsumenternas berättigade krav på säker tillgång till livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser.” Åke Wictorsson! Detta ger väl inte anledning till denna typ av omdöme. Jag tycker att det rimligen borde korrigeras. Däremot är jag inte lika säker på att Åke Wictorsson hängav sig åt verklighetsflykt — möjligen var han på ett förfärande långt avstånd från jordbruksdebatten — när han talade om dubbelsängens förträfflighet men samtidigt prisade enkelrummets behagliga och rogivande vila. Det är nämligen detta som brukar kallas att sitta på två stolar samtidigt. Det sättet att uttrycka sig är tämligen genomgående för de socialdemokratiska reservationerna: man åberopar å ena sidan vad jordbruksministern i sin proposition har anfört och försöker å andra sidan med mycket osäkra formuleringar att också stå för någonting annat. Det har givit upphov till den typ av debatt som vi har fört en stund, när vi har försökt tolka vad som har sagts. Det hade ju inte behövts någon tolkning, om den typen av reservationer aldrig hade presterats! Endera står man bakom jordbruksministerns politik, som står i utskottets majoritetsskrivning, eller också gör man det inte. Vill man någonting annat, skriver man detta i reservationen. Det hade varit enklare att uttrycka sig klart och otvetydigt — då hade någon tolkningsdebatt i vart fall inte behövt förekomma här. Åke Wictorsson sade att jag hade uttryckt mig så att jordbrukarna nu får en rättighet som andra grupper i samhället redan har. Ja, det gjorde jag. Och det gjorde jag mot den bakgrunden, att jag i slutet på 1960-talet var med på de möten ute i våra mellanbygder där lantbruksnämnderna hade att precisera vilka konsekvenser den nya jordbrukspolitiken skulle få just i de bygderna. De människor som gick hem från dessa möten och hade fått reda på att de var överflödiga och betungande för samhällsekonomin totalt sett och därför skulle tillföras näringslivet i övrigt som kapitaloch arbetskraftsreserv, de kände otrygghet, de kände inte vad andra grupper i samhället hade rätt att känna. Därför fanns det fog för mitt uttalande, Åke Wictorsson!

Herr talman! Om Einar Larsson gör sig besväret att kolla i det så småningom utskrivna protokollet skall han där finna att vad jag uttalade min anslutning till var jordbruksutredningens enhälliga förslag. Därmed nog sagt på den punkten. Då det gäller att skildra läget för jordbrukarna och deras ekonomiska situation står det parti jag representerar för en politik som innebär att 57 dessa grupper skall ha en standard, en försörjning och en trygghet som är likvärdig med andra gruppers i samhället. Därmed är också sagt att vi anser att den här gruppen skall komma i åtnjutande av den sociala välfärd och de sociala förmåner som andra samhällsmedborgare får. Det har vi f.ö. också sagt i jordbruksutredningens betänkande. Men sedan är det påtagligt hur de borgerliga utskottsrepresentanterna undviker att tala om den komplikation som finns när det gäller att fastställa en inkomstpolitik för jordbrukarna. Å ena sidan söker man åstadkomma en inkomstlikställighet, där man gör jämförelser med huvudsakligen löntagargrupper, samtidigt som de ekonomiska förhållandena i stor utsträckning bestäms av att man uppträder som en företagare bland andra företagare. Problematiken på den punkten har jag däremot inte hört ett ljud om från de borgerliga företrädarna, och det tycker jag också är symtomatiskt. Einar Larsson tog upp prisutvecklingen och den mindre betydelse som den skulle ha på jordbruksområdet. Jag vill då hänvisa till utvecklingen av priserna i vårt land. Jag redovisade vad prisutvecklingen för dagligvarorna har inneburit, och jag skulle också ha kunnat redovisa prisutvecklingen på baslivsmedlen. De subventionerade baslivsmedlen har stigit med över 14 96 på elva månader i år. Det är en för konsumenterna påtaglig faktor, som gör att det finns anledning för oss att betrakta varje kostnadspost med misstänksamhet. Sedan till Arne Andersson! Orsakerna till att man får den här typen av diskussion är ju de skrivningar som den borgerliga utskottsmajoriteten har presterat och kanske framför allt den debatt i de här frågorna som har förts i utskottet. Det är dessa saker som motiverar våra farhågor på den här punkten.
Herr talman! Jag konstaterar en helt annan ton i det senaste inlägget av Åke Wictorsson jämfört med det första — och det välkomnar jag. Det sättet att debattera liknar mer Åke Wictorssons normala sätt att agera. Jag vill bara tillägga: Varför fortsätter inte Åke Wictorsson och redovisar också prisutvecklingen för det som hamnar i jordbrukarens hand som ersättning för hans arbete? Beträffande resonemanget om inflationsutveckling på kapital kan jag helt kort säga: Det är självklart att det i överläggningarna skall vägas in sådana faktorer som är realistiska och objektiva och hör hemma i prisöverläggningarna. Men detta kan inte läggas fast i allmänna riktlinjer. Menar Åke Wictorsson att inflationsvinst på fast egendom skall läggas in i alla löneförhandlingar — för det måste ju vara en klar konsekvens så tycker jag att han skall tala om det.

Herr talman! Först en kvarstående replik till Arne Andersson i Ljung, som hänvisar till lantbruksnämndernas redovisning för jordbrukarna i slutet av 1960-talet. Historieskrivningen om vilken åkerareal som åsyftas Nr 54 i 1967 års jordbrukspolitiska beslut har figurerat under ett stort antal år i den jordbrukspolitiska debatten. Utgångspunkten har varit beslutet i riksdagen. Men i själva verket är det en utredning verkställd av lantbruksstyrelsen, tendentiöst presenterad i TV, som man tagit som ut = Jordbrukspolitigångspunkt när man startat debatten. Det här är alltså något av Don = ken, m.m. Quijotes kamp mot väderkvarnarna. För den som är intresserad vill jag hänvisa till veckans nummer av tidskriften Land, som bekräftar detta förhållande. Sedan till Einar Larsson: Jag kan gärna fortsätta beskrivningen av prisutvecklingen och dela upp ökningen av levnadskostnaderna beroende på devalveringen, på prisökningar i en rad andra förädlingsled och också till en del på prisökningar till jordbrukaren. Självklart får de borgerliga representanterna stå till svars för hela den borgerliga regeringspolitiken, som får dessa konsekvenser för konsumenterna. Man kan inte se jordbrukspolitiken frikopplad.

Herr talman! Åke Wictorsson talade om att det skulle vara förnedrande för jordbrukarna att ta.emot stöd. Jag vill säga att det inte är förnedrande för jordbrukarna att kräva en inkomst som är jämförbar med andra gruppers — om den sedan tas ut som en direkt ersättning eller som stöd är en annan sak. Åke Wictorsson sade vidare att jordbrukarna är nöjda. Ja, de arbetar hårt, har lång arbetstid och har haft och har fortfarande besvärliga förhållanden. Men de ser nu fram emot en bättre jordbrukspolitik, och därför är de nöjda. I dagens samhälle skall vi väl vara glada för att det också finns människor som kan se saker och ting sunt och vara nöjda. För mig, som var med vid behandlingen i utskottet och riksdagen av 1967 års jordbruksbeslut och som under en lång tid fått bevittna en hård inställning mot jordbruket, är den här propositionen en stor ljuspunkt. Även om socialdemokraterna under den tioårsperiod som gått sedan 1967 års jordbruksbeslut fattades fått revidera sin uppfattning i jordbruksfrågorna undan för undan är den proposition som vi nu behandlar beviset för en mycket mer positiv jordbrukspolitik. Propositionen 95 till 1967 års riksdag andades fruktan för överproduktion av jordbruksprodukter och rekommenderade nedläggning av jordbruksmark. Som påtryckning rekommenderades återhållsamhet i prissättningen — vi vet att det var så. Det har sagts ibland att riksdagen var enig 1967. Så var inte fallet. Vid det utskottsutlåtande som då förelåg, nr 25, var fogade 13 reservationer.

Men jag vill gärna säga att det är ett sunt tillfrisknande från socialdemokraternas sida. Föregående talare har här i debatten behandlat propositionen och utskottsbetänkandet, och jag vill bara framföra några synpunkter. Låt mig först ta reservationen 9. Den ersätter ett stycke av utskottsmajoritetens skrivning på s. 29, som bl.a. säger att rationaliseringsverksamheten bör kunna fungera som ett regionalpolitiskt instrument. Den skrivningen tycker jag är riktig. Vad har socialdemokraterna emot denna skrivning, eftersom ni vill ta bort den delen? Jag tycker att det är en mycket intressant fråga för framtiden, då den nya regeringen ämnar framlägga sådana förslag. Jag är mycket positiv härtill och ser fram emot det, för det kan bli till stor fördel för jordbruket i glesbygden. På s. 23 och 24 i betänkandet behandlas val av prisregleringsled. Här har Torkel Lindahl och jag hamnat på utskottsmajoritetens sida, medan övriga borgerliga ledamöter står för en reservation, betecknad nr 5. Torkel Lindahl och jag har lagt en helt annan innebörd i majoritetens skrivning än vad socialdemokraterna gör. Det framgick av det resonemang som Svante Lundkvist förde i sitt inlägg här i kammaren i dag vad gäller jordbrukskooperationen. Hans resonemang kan leda till ett annat tekniskt system, och där har vi helt skilda åsikter. Med hänsyn härtill vill jag, herr talman, yrka att den del av utskottets betänkande som omfattas av reservationen 5, dvs. avsnittet på s. 24, första stycket, som börjar med ”I sammanhanget” och slutar med ”till godo” utgår. Med denna ändring yrkar jag i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Även om det var något krystat kan man ändå av Bertil Jonassons inlägg göra det konstaterandet att också han upplever att de svenska bönderna hyser en viss belåtenhet över utvecklingen. Det är ju så, Bertil Jonasson, att ännu har inte de s.k. nya riktlinjerna för den svenska jordbrukspolitiken trätt i kraft, utan det är de tidigare riktlinjerna, utformade under den socialdemokratiska regeringen, som ligger till grund för den förda politiken. Bättre underlag för bedömningen på det här området när det gäller den relativa belåtenheten hos jordbrukarna kan Bertil Jonasson få hos lantbrukarnas fackliga organisation, som så vitt jag förstår delar den här bedömningen. När det gäller det regionalpolitiska jordbruksstödet står vi självfallet bakom de tankegångar som framfördes av jordbruksutredningen. I vilken utsträckning vi har möjlighet att ta positiv ställning till de förslag som jordbruksministern f. n. förbereder i sitt kansli får vi se när förslagen presenteras. Vår reservation omfattar bara de här motionerna och den nyodlingsverksamhet som begärs. Vad sedan beträffar Bertil Jonassons yrkande om överföringen av prisstödet till jordbrukarna är vår tolkning den som finns i utskottsmajo ritetens skrivning på den punkten, och den står vi självfallet bakom. Nr 54 Vi anser att de ersättningar som i förhandlingarna bestäms för jordbrukarna också skall komma jordbrukarna till godo. Att pengarna sedan av tekniska skäl måste passera förbi förädlingsledet — och där kan krävas tekniska lösningar av olika slag — har vi inte tagit ställning till. Däremot = Jordbrukspolitianser vi att det är ett oeftergivligt villkor för prisstödet till jordbrukarna ken, m.m. att stödet verkligen kommer fram till den enskilde bonden och inte stannar på vägen. Nog måste jag uttala en viss förvåning över att de borgerliga utskottsledamöterna inte anser sig kunna stödja den delen av utskottets skrivning. Herr talman! Jag ber att på den här punkten få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi är alla överens om att de pengar som man förhandlar sig till skall komma fram till bonden. Men det resonemang som tidigare i dag förts om jordbrukskooperationen ger vid handen att det kan bli fråga om ett nytt system. Det är orsaken till att jag framställt mitt yrkande. Herr talman! Herr Wictorsson säger att jag har något slags krystad belåtenhet när det gäller jordbrukarnas ställning i dagens läge. Ingen känner jordbrukarna på gräsrotsnivå bättre än jag gör. Jag vet hur deras fruar och barn i olika åldrar med ett mycket hårt arbete dag ut och dag in har fått kämpa sig fram med låga timpenningar. Det är mycket fler människor i det här landet som har levt på små utgifter än det är som har levt på stora inkomster. Dit hör jordbrukarkåren. Jordbrukspolitiken har undergått vissa förändringar till det bättre sedan 1967, vilket har sagts tidigare här. Det är bra. Jordbrukarkåren har kämpat hårt, och kan den nu få litet lön för mödan kan det inte vara fel. De är ingalunda överkompenserade.

Herr talman! Är vi överens om att de ersättningar som avses för jordbrukarna i förhandlingarna skall övergå till jordbrukarna utan att stanna på vägen, då har jag väldigt svårt att förstå varför inte de övriga utskottsledamöterna kan ansluta sig till den skrivning som vi står fast vid. Vi har fört en omfattande historisk debatt om de här frågorna, och jag tycker att den historiska utvecklingen visar att lantbrukarna har den bästa förståelsen från Sveriges arbetare vad gäller de sociala villkor som de arbetat under. Det har de fått under decenniernas lopp — därför att man i mångt och mycket har arbetat och verkat under samma förhållanden. Man har i grunden känt de naturliga förutsättningarna för varandras verksamheter. Jag tror inte att Bertil Jonasson bestrider det konstaterandet.

Vad skall Sveriges arbetare tro om denna prestation? Särskilt som den borgerliga majoriteten vid utskottsbehandlingen klart visade att man inte hade något som helst intresse av att försöka finna formuleringar som skulle kunna tillfredsställa båda grupperna!

Herr talman! Vad svenska folket har kunnat få i förbättringar är produkten av ett stort gemensamt arbete. Det är väl ändå inte så att jordbrukarna har fått detta av Sveriges arbetare? Jag kritiserar ingalunda Sveriges arbetarkår — jag har själv tillhört den. Det har i många stycken kunnat åstadkommas ett samarbete och en ömsesidig förståelse mellan denna grupp och jordbrukarna. Det tycker jag är bra, och jag hoppas att det förhållandet skall kunna bestå. Men man måste ändå konstatera en kolossal eftersläpning rent socialt för jordbrukarkåren som sådan. Det är väl bra om den nu kan rättas till. Till sist vill jag bara säga till Wictorsson att jag tror att det är nödvändigt att man sätter inkomstmålet så som departementschefen gjort i propositionen för att i en framtid få människor till jordbruket som klarar försörjningen. Det är väsentligt inte bara för jordbrukarna själva — det är i högsta grad väsentligt för hela vårt land.

Herr talman! Vid en jämförelse mellan den proposition som vi nu behandlar och moderata samlingspartiets jordbrukspolitiska program, sådant det framgår av partimotion till 1975/76 års riksmöte, kan man konstatera att vi naturligtvis inte med dagens proposition fått allt vad vi har önskat men att propositionen ligger väl i linje med det moderata programmet. Jag får kanske trösta mig med detta när utskottet varit ganska så kallsinnigt inför en motion som jag tillsammans med några kamrater hade väckt till förra riksmötet om överföring av medel från domänfonden till jordfonden, detta för att underlätta den rationalisering genom nybildning av familjejordbruk som nu på grund av bristande markresurser ofta inte kan komma till stånd. Det säger sig självt att det inte är fråga om att slå sönder väl fungerande förvaltningsenheter. Bara marginella arealer kan bli aktuella. Det finns ganska gott om sådana. Som ett exempel kan nämnas att domänverket hittills under 1970-talet ökat sitt markinnehav med inte mindre än 65 000 hektar. Lika litet som jag vill betrakta dessa markköp som någon planmässig socialisering, lika litet kan jag Nr 54 kalla domäners användning i fastighetsbildningen för en sådan priva Fredagen den tisering som vi i moderata samlingspartiet annars gärna ser kommer till 16 december 1977 stånd. Jag ser det hela som en rent praktisk och alls inte partipolitisk fråga. — Jordbrukspoliti Utskottet har emellertid med hänvisning till jordförvärvsutredningen av — ken, m.m. visat motionen, och jag har inte funnit anledning att reservera mig, eftersom utredningen lär komma med sitt betänkande inom den allra närmaste framtiden. Vid behov kan jag återkomma. Det ligger i riksdagsarbetets natur att många ärenden där vi är överens går relativt obemärkta förbi och skyms av en skrivning som ”Vad i propositionen här anförts föranleder ingen erinran från utskottets sida”. Ett exempel på den saken i dagens jordbruksproposition är jordbrukspolitikens betydelse för landskapsvården. I otaliga debatter har vi från borgerligt håll hävdat att kulturlandskapets bevarande helt hänger samman med den förda jordbrukspolitiken och att varje landskapsbild, givetvis med någon eftersläpning, har sitt upphov i den vid varje tillfälle tillämpade politiken. Lika envist har man — dock med undantag för Svante Lundkvist, det måste sägas — från socialdemokratiskt håll hävdat att landskapsbild och jordbrukspolitik är två av varandra helt oberoende saker. Men nu finner vi i propositionen att jordbruksministern på tal om statligt rationaliseringsstöd ansluter sig till jordbruksutredningens förslag att investeringar föranledda av landskapsvård i kombination med rationell jordbruksproduktion bör behandlas på samma sätt som investeringar nödvändiga för jordbruksdriften. Eftersom i utredningens betänkande ingen annan åsikt har framförts finns det anledning att med tillfredsställelse notera att vi numera tycks vara överens i detta avseende och att samtidigt konstatera att förutsättningarna för att hålla vårt vackra kulturlandskap levande på en gång avsevärt har förbättrats. Låt mig sedan ägna några minuter åt ett avsnitt där vi inte är eniga, vilket föranlett utskottets socialdemokrater att avge reservationen 7. Vi i utskottsmajoriteten är överens med reservanterna så till vida som också vi delar jordbruksministerns mening att någon låsning av detaljerna i utformningen av inflationsskyddet inte bör ske. Jordbruksutredningen har förutsatt att experterna vid kommande prisöverläggningar skall ägna särskild uppmärksamhet åt en del problem i detta sammanhang, t.ex. värdering av avskrivningsoch ränteunderlag och synen på avskrivningskostnaderna. Utskottets socialdemokrater har emellertid gått ett steg längre och velat ge riksdagsbeslutet ett särskilt ord med på dess väg mot förhandlingarna: Bör inte avskrivningskostnaderna tas bort ur inflationsskyddets automatik? Ja, det är deras fråga. Men det är inte mycket som skiljer oss åt, eftersom även socialdemokraterna går med på att kostnaderna ”på annat sätt beaktas”. Vi för vår del menar emellertid att i alla kalkyler spelar avskrivningarna en så väsentlig roll som utgift för inkomsternas förvärvande att de måste vara med i automatiken från början. Sedan är värderingen en annan sak, och där delar vi utredningens 63 Sedan talar reservanterna om jordbrukets stora kapitalvinster. Jordbruksutredningen har efter en närmare undersökning av den frågan konstaterat att några regler för hur sådana vinster eller kapitalförluster skall behandlas inte går att ställa upp, varför vid prisöverläggningarna hänsyn till dem får tas på vad man kallar bedömningsmässiga grunder. Vi instämmer i det uttalandet. För vad är de s.k. stora kapitalvinsterna annat än en ren belastning i form av ökade fastighetsoch förmögenhetsskatter utan att inkomsterna ökas ett öre? Inte förrän egendomen säljs tar vinsten konkreta former. Dessförinnan är den oåtkomligt bunden i företaget och även då till stor del en fiktion, nämligen till den del som bara är nominell och betingad av inflationen. Vid en mycket rörlig fastighetsmarknad med av spekulation snedvridna förhållanden — och det är väl bara här som de s.k. stora kapitalvinsterna uppkommer — skulle det ligga någonting i reservanternas resonemang. Men nu diskuterar vi en nära framtid, där vi hoppas att jordförvärvsutredningen skall låta oss få bukt med sådana missförhållanden. Det är därför som vi i den här frågan har velat uttrycka oss i andra ordalag än reservanterna. Reservationerna är så när som på en alla socialdemokratiska. Den som bryter sig ut ur mönstret, reservationen 5 av Einar Larsson m.fl., gäller knappast en fråga varmed jordbrukspolitiken står eller faller. Men den gäller några ord som vi tycker är ganska onödiga. Majoriteten har i skrivningen funnit det angeläget att påpeka vikten av att de belopp som i samband med prisöverläggningarna tillerkänns jordbrukarna kommer dessa direkt till godo. Det här rörde sig den lilla debatt om som nyss utspelade sig i kammaren. Visst är detta angeläget — det är självklart och därför alldeles onödigt att särskilt framhålla. Men ivern från utskottets socialdemokratiska ledamöter att få med de nämnda orden har väckt misstanken att de därvid har velat låta påskina att allt i detta avseende inte skulle vara vad det borde vara. Vi andra menar att om det är någonting galet skall det sägas ut klart och tydligt och inte i insinuanta ordalag. Att en insinuation ligger bakom framgick väl inte minst av Åke Wictorssons uttalande alldeles nyss där han sade att varje faktor vid prisöverläggningarna måste betraktas med misstänksamhet. Jag tycker att det är beklagligt att man vill frambesvärja en anda av misstänksamhet mot de prisöverläggningar som tidigare förekommit. Vi borde väl i stället försöka föra dessa förhandlingar i en anda av förståelse för varandras problem. Vi reservanter har ansett det onödigt att i den här angelägenheten skriva någonting särskilt. Men som motpol till majoritetsskrivningen har vi funnit reservationen nödvändig. Vi vill hänvisa till att jordbruksutredningen ingående behandlat de här frågorna och enhälligt kommit fram till att nuvarande system från såväl producentsom konsumentsynpunkt fungerat bra, dvs. medgett en rationell och effektiv förädling av jordbruksprodukterna, varigenom konsumentprisstegringarna kunnat hållas tillbaka. Detta är alltså bakgrunden till reservationen 5. Nu har Bertil Jonasson — Nr 54 alldeles nyss framlagt ett särskilt yrkande, vilket innebär att denna me Fredagen den ning i utskottsbetänkandet, som dikterats av majoriteten, skulle falla — 16 december 1977 bort. I så fall har vi inte någon anledning att vidhålla reservationen. Jag finner mig alltså kunna yrka bifall till Bertil Jonassons under över = Jordbrukspolitiläggningen framförda yrkande. Om detta yrkande skulle falla yrkar jag — ken, m.m. bifall till reservationen 5.
Herr talman! Det jag sade om misstänksamhet gällde motiven för de prisökningar som drabbar konsumenterna. På den punkten vill jag hävda att vi i det svenska samhället i dag har all anledning att noggrant pröva alla skäl som åberopas till stöd för prisökningar. Jag kan erkänna att ordet ”misstänksamhet” i detta sammanhang kanske inte helt täckte vad jag avsåg. Men det var alltså detta jag åsyftade. Självfallet har jag fullt förtroende för det prisförhandlingssystem vi byggt upp. Det råder det ingen diskussion om. Jag vill tillbakavisa antydningarna om konspiration från vår sida när det gäller denna formulering i utskottets betänkande. För oss var det ganska självklart att göra det här konstaterandet med utgångspunkt i motsvarande resonemang i jordbruksutredningen. Det är bara detta som ligger bakom. Vi har inte på något sätt velat lägga in något annat i denna formulering.
Herr talman! Vi kan inte finna att det är nödvändigt att i ett utskottsbetänkande stapla truismer på varandra. Men efter det att Åke Wictorsson talat om att han inte menade så illa med ordet ”misstänksamhet” har jag ingen anledning att fortsätta polemiken.

Herr talman! Att tillförsäkra konsumenterna viktiga dagligvaror av god kvalitet och till rimliga priser är det viktigaste målet för konsumentpolitiken. Under efterkrigstiden har jordbrukspolitiken sett ur konsumenternas synvinkel därför fått en ökad betydelse, vilket har markerats av att man byggt upp ett system för överläggningar, där producenter och konsumenter möts som likaberättigade parter. Detta framhåller också utskottet i sitt betänkande. Såväl majoriteten som oppositionen i jordbruksutskottet har konstaterat att målsättningen att säkra konsumenterna kvalitativt goda livsmedel till rimliga priser är självklar, även om det i jordbruksministerns och utskottsmajoritetens uttalanden sker en placering i andra hand av detta mål. Att så markerat som har gjorts här framhålla vikten av att ge jordbrukarna goda inkomster, så de erhåller en med andra grupper likvärdig standard, är kanske litet ovanligt att höra i dag från regeringen, när man ständigt på annat håll i regeringen talar om kostnadslägets be 65 roende av lönekostnader och framhåller det som grund för den svenska industrins och Sveriges ekonomiska problem. Men vi är överens om inkomstmålet när det matchas mot den övriga målsättningen inom jordbrukspolitiken. För konsumenterna är i dag ingen åtgärd mera angelägen än att bromsa inflationen som så allvarligt urholkar konsumenternas köpkraft. Vi ser redan tecken på att konsumtionen av livsmedel, som i flera år har visat en oavlåtlig ökning, nu stagnerar och för vissa varor sjunker. Det är speciellt allvarligt för de grupper av konsumenter som på grund av ett lågt löneläge har livsmedelskostnaderna som en mycket tung post i sin budget. Därför betyder målsättningen inom jordbrukspolitiken oerhört mycket för just dessa konsumenter. Det finns i det sammanhanget anledning att fastslå den stora betydelse för de breda löntagargruppernas dagliga kosthåll som de statliga subventionerna har haft. Tyvärr säger envisa rykten i dag att det nu är slut med subventionerna och att konsumenternas hushållskassa direkt får klara de ökade matpriserna. Men därom kanske vi får veta mera sedan. Jag skulle vilja säga litet om miljöaspekterna på jordbrukets produktionsförhållanden. Det finns skäl att notera vad som har framhållits i propositionen om att möjligheterna till framtida effektivitetsförbättringar kan komma att begränsas med hänsyn till den moderna teknikens inverkan på miljön. Detta är ett mycket viktigt uttalande. Vi har många tecken på att det börjar brådska och att den framtid man talar om i propositionen redan springer mot oss på grund av den ständigt ökade bevattningen, den ökande mängden syntetiska gödselmedel och bekämpningsmedel. Jag har tidigare från denna talarstol berört frågan om urlakning av gödselmedelsrester i vattendrag och grundvatten. I dagens morgoneko fick vi ännu en påminnelse om allvaret i dessa frågor. Från Närke meddelade man att för stora nitrathalter nu hade uppmätts i många brunnar på Närkeslätten. Tidigare har vi från Skåne varnat för dessa följder. Livsmedelsverket är oroligt över nitrat/nitritkombinationerna och sjukdomsriskerna. Jag vill gärna uttrycka min glädje över naturvårdsverkets avsikt att ta initiativ till diskussioner om riktlinjer för jordbrukets miljövårdshänsyn i dess produktionsmetoder. Men det brådskar. Får jag vädja till jordbruksministern att se till att överväganden och riktlinjer får en flygande start och att överläggningar med jordbrukarnas företrädare inte bara blir en förevändning för att avvisa krav och önskemål, baserade på oro från allmänheten. När det gäller den önskan som jordbruksministern tog upp i sitt anförande om ett folkhälsomål skulle jag vilja säga att då man i Sverige bedömer livmedelsförsörjningen gör man det ofta utifrån jordbruket och dess förhållanden. I Norge diskuterar man livsmedelsförsörjningen som en fråga om en norsk näringsoch matförsörjningspolitik. Det är ett mera riktigt synsätt. Även om olika näringsforskare kan ha vissa diffe renser i sina uppfattningar finns det en del klara fakta som borde få Nr 54 bättre genomslag i såväl produktionsinriktningen som prissättningen och Fredagen den subventioneringen. 16 december 1977 Vår kostoch motionskampanj har givit goda resultat i Sverige. Bl. a. har vi fått sänkt sockerkonsumtion och en långsamt minskande fett Jordbrukspolitikonsumtion, åtminstone av mera hälsofarliga fetter. Tyvärr lever kostken, m.m. upplysarna under mycket små ekonomiska villkor, och kostoch mo tionskampanjen har nästan avstannat i brist på medel, trots att allt fler krav på friskvård reses ute i landsting och kommuner. Det är att beklaga att vi inte ansett oss ha råd att stärka folkhälsan mera. Jag vill nu övergå till att kommentera vad utskottet anfört om jordbrukets inflationsskydd och systemet för inkomstföljsamhet. I överläggningarna kring avtal om prissättning på våra baslivsmedel spelar inflationsskyddet för jordbrukets kostnader för produktionen den ekonomiskt helt dominerande rollen. Jordbrukarna önskar i prissättningen ersättning för sina ökade kostnader för olika produktionsmedel, exempelvis gödningsmedel, maskiner och redskap samt byggnader och underhåll. Under de senaste tre åren har kapitalkostnaderna utgjort 44 96 av vikten i indexberäkningen för jordbrukarnas produktionsmedel, och däri räknas också avskrivningskostnader för byggnader och maskiner. Man kanske kan förstå vilka stora summor det gäller, när jag säger att den summa som vid senaste regelutlösningen ansågs utgöra jordbrukets produktionskostnader var nära 10 miljarder kronor, och kapitalkostnaderna skulle alltså utgöra nära 4-5 miljarder kronor. En ökning av produktionsmedelindex såsom för innevarande år med över 4 96 leder alltså automatiskt till ett krav på kompensation med nära 200 milj.kr. enbart för kapitalkostnader. Om man då, såsom ofta sker, beräknar avskrivningarna efter återanskaffningsvärdet, så blir det med den snabba prisökningen på fastigheter, mark och maskiner höga belopp som jordbruket kräver, kostnader som egentligen när inköpet gjordes var mycket lägre. En bedömning efter inköpspris eller anskaffningsvärde ger mycket lägre belopp.

Flera tunga remissinstanser, bl.a. konjunkturinstitutet och statens prisoch kartellnämnd som ju är våra främsta prisoch ekonomiövervakare, har i sina remissyttranden över utredningen ställt sig starkt kritiska mot att avskrivningskostnaderna utan speciell prövning ingår i beräkningen av kompensationen. LRF, jordbrukarnas företrädare, av visar däremot tanken på en utbrytning och närmare värdering av dessa kostnader, som 67 till en del härrör från kostnader för lånat kapital. Det är beklagligt att jordbruksministern i sin proposition inte uttalat sig om kapitalkostnadernas ställning i inflationsskyddet, när stora samhällsekonomiska intressen såsom här bryts mot företagsekonomiska vid bedömningen av en så oerhört tung post i inflationsskyddet. Jordbruksministern säger endast att det är angeläget att kostnadsutvecklingen registreras så rättvisande som möjligt och hänvisar liksom utskottet till experterna bakom prisöverläggningarna. Men när nu experterna är oense — här står ju LRF mot samhällsanställda experter — vem skall då slita tvisten? Kan rättvisa vara förhandlingsbar? Här borde jordbruksministern haft modet att som den käcka riddaren med ett svärdshugg hugga av den svårlösta knuten och göra det utifrån en samhällsekonomisk aspekt. I den socialdemokratiska reservationen tar vi klart ställning för att avskrivningskostnaderna inte automatiskt och utan speciell prövning skall påverka prissättningen på jordbrukets produkter. Vi önskar också en grundlig analys av de stora och ökande mängder maskiner, gödselmedel och bekämpningsmedel som ingår i beräkningen. Vilka andra företagare kan räkna med att helt automatiskt kunna öka priset på sina varor, oavsett hur mycket hjälpmedel man har i produktionen? Vi vill också att man beaktar vinster på kapital i jordbruksföretaget och på detta sätt avväger avskrivning och vinster. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 7. Socialdemokraterna har i reservation 8 ställt kravet på en speciell undersökning, som framförts i en motion från folkpartiet. Vi anser att riksdagen bör ge regeringen till känna att en arbetsgrupp bör utreda frågan om konkurrensneutralitet på matfettsområdet. På många områden råder inom framställningen av våra viktigaste livsmedel nära nog monopol för vissa företag och producentsammanslutningar. När vi nu de senaste åren fått margarin baserat på inhemska vegetabiliska oljor som konkurrens till smör, så har mejerierna tillskapat ett margarin, men delvis baserat på smörfett. För detta smörfett undviks vissa avgifter som drabbar andra margarinråvaror. Det är ju inte bara fråga om att mejerierna skall ha ersättning för sina kostnader. Det är ju fråga om samma matfett för konsumenterna, som framställs under olika ekonomiska villkor på grund av en fastställd avgift. Vi har avgifter som skyddar mot import, och det är vi överens om, men behöver vi avgifter som skyddar viss inhemsk industri mot annan som framställer samma sorts produkt? Det blir en sned konkurrenssituation, det har den folkpartistiske motionären helt rätt i. Jordbruksministern har ansett att konkurrensförhållandena bör uppmärksammas i prisöverläggningarna, men vissa remissinstanser och en motionär anser alltså att frågan speciellt bör lyftas fram och undersökas. Ur näringsmässig synpunkt kan man också ifrågasätta att ett animaliskt baserat fett favoriseras på bekostnad av ett vegetabiliskt och mera hälsofrämjande matfett. Jag yrkar bifall till reservationen 8. Nr 54 Det har i diskussionen uppkommit tal om att reservationen 5 skrivits Fredagen den för att söka förklara en i och för sig helt självklar markering på s. 24 16 december 1977 i utskottets betänkande, nämligen att utskottet finner det angeläget att de belopp som tillerkänts jordbrukarna i samband med prisöverläggning = Jordbrukspolitiarna kommer dessa direkt till godo. ken, m.m. Prisökningen på jordbruksbaserade livsmedel bestäms vid prisöverläggningarna inte endast efter jordbrukets produktionskostnader och önskan att jordbrukarna skall följa med i inkomstutvecklingen för jämförbara grupper, utan kostnadsutvecklingen inom förädlingsindustrin, t.ex. mejerier och slakterier, bedöms också och ingår som en del, ofta en mycket mindre del av prisökningen. Det är alltså angeläget att en större del av prisökningarna slår igenom i avräkningspriserna till jordbrukarna. Vi har ofta svårt att kolla upp detta, då det fördelas på olika produkter. Det bör vara angeläget att kunna följa upp saken, då många jordbrukare ofta undrat över de skiftande avräkningspriserna. Förädlingsindustrin skall leva under samma villkor som andra industrier, men inpasset i skrivningen är ingen kritik, utan endast ett konstaterande av hur det bör vara. Därför förvånar det mig att Bertil Jonasson gjort ett ändringsförslag här. Vi räknar ut de ökade priserna med hänsyn till inkomstmålet och inflationsskyddet för jordbrukarna. Är det då inte självklart att också de delar av ökningen som kommer på dessa områden bör tillfalla jordbrukarna? Förädlingen fördelar inflationsskyddet genom en speciell beräkning av dess andel, som naturligtvis skall tillfalla industrin. Vi avser med det konstaterande som jag gjort på denna punkt att man skall kunna i efterhand utvärdera hur inkomstföljsamhet och inflationsskydd utfallit för att tillförsäkra jordbrukarna den del av priset på deras varor som var avsett. Bertil Jonassons yrkande om en ändring i skrivningen förvånar mig. Vad är orsaken till Bertil Jonassons åsiktsändring? Är han nu mindre angelägen att tillförsäkra jordbrukarna på gårdarna deras del av det som överläggningarna givit eller skämdes han för att ha samma ambition och uppfattning som bl.a. jag när frågan avgjordes? Jag har verkligen anledning att ställa denna fråga. Det skulle vara frestande att gå in på en del av de andra synpunkter som har framförts i debatten. Jag skulle bl.a. till Einar Larsson vilja säga, när han talar om avbytarverksamhet, att initiativet till den togs ju på sin tid av den socialdemokratiska regeringen, och vid prisöverläggningarna har vi ständigt sett till att pengar överförts till detta. När Eric Enlund säger att inget av målen för jordbrukspolitiken bör vara underresp. överordnat det andra målet skulle jag vilja säga: Vill folkpartiet ha den tolkningen, då bör folkpartiet verkligen stödja den socialdemokratiska reservationen 1. Till det som jordbruksministern har anfört skulle jag vilja knyta en bemärkning som kanske också gäller andra talare. 69 Ofta talar man om att familjejordbruket är den viktigaste företagsformen. Jag tycker man skall framhålla att familjejordbruk inte är ett enhetligt begrepp, åtminstone sett ur inkomstoch bärighetssynpunkt. Det finns mycket stora inkomstskillnader mellan familjejordbruken, beroende på produktval, arealstorlek och mekaniseringsgrad. Det visar inkomststatistiken från jordbruket, och det kan vara väldigt allvarligt ur jämlikhetssynpunkt. Intresset för att framhäva familjejordbruket döljer ofta detta förhållande och medverkar kanske till att mer än som redan har skett öka klyftan i inkomsthänseende mellan olika jordbrukarkategorier. Jag tycker att vi behöver ett nytt mått på detta och ett nytt sätt att beskriva olika jordbrukarkategorier, där flera faktorer än de arbetande familjemedlemmarna räknas in. Då kanske vi kan få en bättre jämlikhet i inkomstförhållanden inom jordbruket, och då kanske det också blir mera samverkan och sambruk mellan olika jordbrukare.

Herr talman! Det har varit rätt mycket av jordbrukspolitisk historia i dagens debatt. Jag skall försöka att inte i alltför stor utsträckning hänge mig åt historiskt resonemang, men jag kan inte underlåta att peka på att jag som praktisk jordbrukare upplevt konsekvenserna av de jordbrukspolitiska målsättningarna både 1947 och 1967. Jag har också i klart minne situationen på 1930-talet, vilken här också omnämnts, och jag vet mer än väl hur den situationen tedde sig för den som var född och uppvuxen i ett fattigt jordbrukarhem. Låt mig i alla fall slå fast att när det gällde 1947 års jordbrukspolitiska målsättning hade man kommit fram till att man var tvungen att göra någonting åt inkomstsituationen för jordbrukarna, och av den anledningen kom inkomstmålet att sättas i förgrunden den gången —- med den verkan det hade, bör också tilläggas. När det gäller 1967 års målsättning kan ju ingen förneka att produktionsmålet sköts i förgrunden med en utomordentlig styrka. Jag skall inte lasta någon för detta, jag skall inte ta upp en debatt om vad som var orsaken till det och jag skall inte närmare redogöra för konsekvenserna — det har diskuterats alldeles för mycket. Men jag kan inte underlåta att hänvisa till att denna period varit den svåraste som vi jordbrukare i min bygd har upplevt — det gäller om jag ser tillbaka på alla de år jag har verkat som jordbrukare. Man försökte att förverkliga målen i praktisk politik redan innan de var fastlagda i riksdagen. Utredningen pågick ju under praktiskt taget hela 1960-talet, och jordbrukspolitiken hade den här inriktningen. I dag har det diskuterats om konsekvenserna av denna politik under de tio år som förflutit. Låt mig då bara säga, att om den politiken tillåtits verka fullt ut, skulle vi säkerligen ha varit utan jordbruk i mycket stora delar av vårt land. Men den här målsättningen blev ju inte särskilt gammal. Drygt ett år efter det att den trätt i kraft var man villig att tillsätta ett par för - Nr 54 mig mycket betydelsefulla utredningar. 1969 års mjölkprisutredning skulle se på mjölkprisutvecklingen, och en Norrlandsutredning skulle studera förutsättningarna för det norrländska jordbruket. Hade inte de två utredningarnas förslag radikalt ändrat förutsättningarna för jordbruket i = Jordbrukspolitiden landsända jag kommer ifrån, hade inte jordbruket funnits kvar nu. ken, m.m. Den saken är helt klar. Skogsoch mellanbygderna var i slutet av 1960-talet otroligt illa ute. Det var utomordentligt bekymmersamt, och från ansvarigt håll räknades inte med att jordbruket hade någon som helst regionalpolitisk uppgift att fylla. Det var konsekvensen av ställningstagandena då. Mot denna bakgrund är jag utomordentligt angelägen att betona att det produktionsmål som anges i propositionen gläder mig alldeles otroligt. Det är i första hand detta som utgör en förutsättning för att jordbruket skall kunna leva vidare i mina bygder.

Då hade nämligen vårt jordbruk kommit att bli helt utraderat. Jag värdesätter därför produktionsmålet mycket högt, och dessutom noterar jag med mycket stor tacksamhet att man i propositionen understrukit jordbrukets betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Detta är av synnerligen stor betydelse inte bara för hela Norrland utan också för andra delar av vårt land. Vi avvaktar med stort intresse den proposition som jordbruksministern sagt att han tänker framlägga senare under detta riksmöte. Då jag i de mål som anges i propositionen ser en förutsättning för att jordbruket i mina bygder skall kunna leva vidare, är det självklart att jag också med mycket stor tillfredsställelse noterar att man i samma proposition starkt betonat inkomstmålet när det gäller dem som skall arbeta inom jordbruket. Det är mot den bakgrunden förvånansvärt att vi skall behöva uppleva en sådan debatt som denna. Det har varit en mycket stor besvikelse för mig att se på vilket sätt den har förts. Jag var mycket glad över att 1972 års jordbruksutredning kunde komma fram till ett enigt utredningsbetänkande i dessa frågor och över att det i utskottet inte har varit några som helst större motsättningar. De åtta socialdemokratiska reservationerna har jag för min del bedömt som ett slags krusningar på ytan för att i någon mån markera att Svante Lundkvist och hans partibröder inte fullständigt sluter upp bakom utskottets förslag. Men när man nu har börjat värdera de olika jordbrukspolitiska målsättningarna har man vad gäller statsrådets angivande av inkomstmålsättningen som ett huvudsyfte kommit fram till att detta innebär att konsumenter och producenter ställs mot varandra. Det har på olika sätt och med olika tyngd hävdats, att konsumentintressena helt skjutits åt sidan, man har ställt arbetare och bönder mot varandra osv. Jag syftar här främst 7n på Åke Wictorssons anförande, som var en utomordentlig besvikelse. Jag har uppfattat Åke Wictorsson som en rätt stor realist i de politiska debatterna, men hans anförande i denna debatt, där han gjorde sitt allra yttersta för att ställa konsumenter och jordbrukare i motsatsförhållande till varandra, var en utomordentligt stor besvikelse. Jag har för min del tolkat inkomstmålet så att det är en förutsättning för att de andra målsättningarna över huvud taget skall kunna förverkligas. Inom framför allt mjölkproduktionen är jordbrukarnas åldersfördelning oerhört sned.

Det är inte alldeles säkert att de unga jordbrukarna, även om vi sätter upp inkomstmålet som ett huvudsyfte, är särskilt intresserade av att ta på sig alla de besvärligheter som det innebär att klara en mjölkproduktion på en gård. Det har tidigare i debatten gjorts jämförelser mellan olika gruppers möjligheter att få ta del av den sociala standard som anses som självklar, och jag skall därför inte gå närmare in på det. Jag vill bara betona att det är förenat med utomordentligt stora problem för en ung jordbrukarfamilj att något så när följa med i den sociala standardutveckling som andra grupper får del av. Jag skulle framför allt till Åke Wictorsson och även till Svante Lundkvist vilja ställa frågan: Har ni gått ut till andra motsvarande grupper på samma sätt som ni gör på detta område? Det finns ju många olika arbetargrupper i produktionslivet som medverkar till att konsumenterna får sådana produkter som de behöver. Så är t.ex. fallet med byggnadsarbetarna. Har ni gått ut till byggnadsarbetarna någon gång och sagt att ni måste rimligen ställa hyrornas storlek i första rummet när det gäller att ta ställning till hur stora löner ni skall ha? Det är väl ändå så, att byggnadsarbetarnas löner i rätt hög grad påverkar hyrornas storlek. Jag skulle kunna räkna upp en mängd andra grupper som producerar saker och ting som konsumenterna måste ha för sin dagliga verksamhet. Vi har från vår sida aldrig gått ut och sagt att byggnadsarbetarna måste sänka lönerna. Men här får man en känsla av att hos er är det främst fråga om konsumentpriserna och att det inte finns något annat som är ungefär lika mycket värt. En förutsättning för att det över huvud taget skall finnas produkter för konsumenterna är självfallet att vi har en kår av jordbrukare som finner sin standard så pass rimlig att de vill fortsätta produktionen. Jag tycker det är fullständigt onödigt att föra ett resonemang om vilket mål som är mer värt än det andra. Men det är helt självklart att om vi inte har ett inkomstmål som i någon mån tillgodoser producenternas, kommer inte konsumenternas intresse att bli tillgodosett när det gäller att få tillräcklig mängd av högvärdiga livsmedel. Jag tycker att det vore mera angeläget att herrarna övade upp lika stor energi och kraft för att tala om vad de ersättningar som jordbrukarna — Nr 54 har för sin insats verkligen innebär för konsumenterna. Fredagen den Åke Wictorsson kastade ut ganska lättvindigt att dagligvarorna hade 16 december 1977 stigit med 14 96, om jag uppfattade siffran rätt. Under de första 11 må naderna av året har dagligvarorna faktiskt stigit med omkring 17 26, men = Jordbrukspoliti av dessa 17,2 26 är det bara 2,8 ?6 som jordbruksavtalet har bidragit med. — ken, m.m. Konsumentprisindex har under samma tid stigit med 11,9 26. Av den höjningen är 4,8 ?6 att hänföra till dagligvarorna, men av dessa 4,8 96 är det bara 0,8 26 som hänför sig till baslivsmedel.

Sedan bara ett par ord om talet att de pengar som jordbrukarna skall få skall komma dessa direkt till godo. Jag vill bara notera att den me var ingenting mer och ingenting mindre än en klackspark mot förenings rörelsen. Något annat syfte kunde meningen inte ha. De här pengarna går genom förädlingsledet, och förädlingsledet är till stor del förenings rörelsen. Skulle det vara något intresse, något självändamål hos förenings rörelsen att låta pengarna stanna hos föreningsrörelsen? Självfallet skall pengarna i den utsträckning det är möjligt ut till jordbrukarna. Men vi har också fått ta konsekvensen av de löneökningar som har skett i mycket hög takt inom förädlingsindustrin. Vi har t.o.m. i ett visst skede varit intresserade av en höjning av lönerna för livsmedelsarbetarna därför att de under en viss tid hade för låga löner, vilket gjorde att vi riskerade att vid våra industrier få en livsmedelsarbetarkår som inte var den bästa eller den som man helst skulle vilja ha. Men att vi skulle ha någon ambition eller något intresse av att behålla pengarna inom förenings rörelsen tycker jag verkligen inte att det finns någon anledning att lägga fast i ett utskottsbetänkande. Jag har ytterligare en sak att säga till Grethe Lundblad, som jag f. ö. tyckte höll ett mycket balanserat och fint anförande. Hon sade att PM index är en rätt invecklad historia — och det är sant — och hon tog fram exempel på vad det innebär för jordbruket i form av prishöjningar.

Men snälla Grethe Lundblad, det svärds hugget skulle i allra högsta grad ha drabbat framför allt den generation jordbrukare som vi hoppas skall träda till! Jag har tidigare nämnt att vi har en otroligt dålig åldersfördelning. Vi har ett behov av att nya jordbrukare tillkommer, men hur skall de kunna klara sina kapitalkost 73 nader, om det inte blir någon kompensation för kapitalkostnader i avtalet? Jag tror inte att Grethe Lundblad menade att man skulle hugga huvudet av dessa unga jordbrukare, men det blir faktiskt konsekvensen av det resonemang hon förde.

Herr talman! Nej, Filip Johansson, det är inget lösligt resonemang, utan det är ett citat ur prisoch kartellnämndens redovisning av prisutvecklingen den 9 december 1977. Där står det: ”På subventionerade baslivsmedel — mjölk, ost, kött, fläsk och chark — har priserna under årets elva första månader stigit med 14,5 procent. Av denna höjning beror 2,7 procentenheter på den höjda mervärdeskatten, 7,4 procentenheter på jordbruksavtalets utlösning den 1 januari och den 1 juli samt 4,4 procentenheter på marginalhöjningar i förädlingsoch detaljhandelsleden.” Detta om priserna. Filip Johansson är högst förvånad över den vinkling debatten i kammaren har fått. Jag kan på sätt och vis förstå förvåningen. Handlingssättet från den borgerliga majoritetens sida och skrivningarna i utskottets betänkande återspeglar en rörande oskuldsfullhet när det gäller de konsekvenser som den här typen av skrivning får. Efter fem års arbete i en jordbruksutredning har vi kommit fram till ett enigt betänkande, men sedan bryter man sönder de grundläggande principerna för vad man anser skall vara huvuduppgiften för jordbrukspolitiken. Därav kommer naturligtvis den här debatten. Det har för mig varit obegripligt varför den borgerliga majoriteten, inkl. jordbruksministern, har drivit fram en sådan utveckling. Det bekräftas också av att Filip Johansson inledningsvis konstaterade att 1947 års jordbrukspolitik utformades för att lyfta jordbrukarna till ett annat inkomstläge. Då satte man inkomstläget först, och nu återvänder man till 1947 års jordbrukspolitik. Min fråga till Filip Johansson är: Vad är det i dagens ekonomiska situation som motiverar att vi skall bryta loss jordbrukarna ur den allmänna bild som vi har av utformningen av den ekonomiska politiken i stort, där också jordbrukspolitiken måste komma in? Jag har redovisat situationen så som den upplevs ute i landet. Är det så enormt dåliga förhållanden för jordbrukarna att det är nödvändigt att av de orsakerna på nytt ge jordbrukspolitiken samma utformning som den fick omedelbart efter andra världskriget? Jag upplever det inte så, om man tar hänsyn till förhållandena för övriga grupper i samhället och den totala utveckling som har skett för jordbrukskollektivet.

Herr talman! Filip Johansson uppkallade mig i talarstolen. Bl. a. sade han att skrivningen om medel direkt till jordbrukaren var en klackspark mot föreningsrörelsen. I så fall har jordbruksutredningen enhälligt gett föreningsrörelsen en klackspark. Men jag tror inte att utredningen har Nr 54 avsett det — lika litet som jag. Fredagen den Det intressanta i Filip Johanssons inlägg är att han frågar varför man 16 december 1977 inte har samma inställning till byggnadsarbetarna som man har till jordbrukarna när man diskuterar inkomster. Det har aldrig fallit oss in att — Jordbrukspolitisäga: Huvudsyftet med bostadsproduktionen skall vara inkomstutveck = ken, m.m. lingen för byggnadsarbetarna. Vi säger naturligtvis att huvudsyftet med bostadsproduktionen skall vara att tillgodose vårt behov av bostäder. På samma sätt säger vi att huvudsyftet med jordbrukspolitiken skall vara att tillgodose vår försörjning med livsmedel. Så enkelt är det, Filip Johansson. Nu kanske Filip Johansson begriper varför vi inte kan dela den uppfattning utskottsmajoriteten har när den säger: Huvudsyftet med jordbrukspolitiken skall vara inkomstutvecklingen för jordbrukarna.

Herr talman! Eftersom Filip Johansson tycks ha fått om bakfoten vad jag sade om avskrivningskostnader vill jag säga: Avskrivningskostnaderna skall naturligtvis vara med vid kostnadsberäkningen, men de skall inte automatiskt vara med efter de beräkningar som gjorts, utan vid förhandlingarna får man lov att bedöma avskrivningskostnaderna. I dag beräknar man avskrivningskostnaderna i många fall efter återanskaffningsvärdet, och då gäller det en kostnad man inte haft. Det är när man köpt maskinen, redskapet, huset eller vad det kan vara som man haft en kostnad. På det här sättet kan det bli en skillnad, vilket inte har avsetts. Och jag tycker inte det skall belasta prissättningen. Att de pengar som tilldelas jordbrukarna för kostnadsutveckling och inkomstföljsamhet skall komma jordbrukarna direkt till godo tycker jag är en självklarhet. I överläggningarna finns det tre punkter som man tar hänsyn till, dels kostnadsutvecklingen i jordbruket för jordbrukarnas del, dels inkomstföljsamhet i förhållande till jämförbara grupper, dels kostnadsutveckling i förädlingsindustrin. Då är det inte meningen att något av de medel som tillerkänts jordbruket för kostnadsutveckling och inkomstföljsamhet skall hamna någon annanstans än just i jordbrukarens börs — och det är viktigt att få möjlighet att utvärdera att så sker. Blir det inte så, kommer vi hela tiden i fortsättningen att få en snedhet i hela inkomstberäkningen inom jordbruket, och då är dessa förhandlingar meningslösa. Filip Johansson sade att det är viktigt att konsumenterna tillförsäkras tillgång på livsmedel. Jag vill hålla med honom om det, men i sanningens namn tycker jag man skall säga att detta inte är det stora problemet inom svenskt jordbruk i dag — det är överskottsproblemet. Vi har konstant överskott på fläsk och spannmål och tidvis överskott på ägg och mjölkpulver. Att tillförsäkra konsumenterna tillgång på livsmedel är alltså inte en så allvarlig fråga i dag. Det är lika allvarligt att noggrant se till att konsumenterna inte får betala för stora överskott som är onödiga.
Herr talman! För att börja med det senaste så vill jag för Grethe Lundblad påpeka att det var precis vad man sade 1967. Det var just precis det som var avgörande för 1967 års målsättning, att vi hade så stora överskott. Vi skulle kunna klara oss utan de här överskotten, menade man, vi skulle kunna köpa livsmedel utifrån, vi skulle kunna köpa t.ex. socker billigt, vi skulle sänka priset på konsumtionsmjölk, vi skulle sänka priset på margarin och höja priset på smör osv. Så resonerade man mot bakgrund av att vi under en viss tidsperiod hade haft ett överskott på vissa produkter. 1947 hade man bristsituationen närmare inpå sig. I målsättningen den gången sades att vi kunde tolerera ett visst överskott därför att det skulle bidra positivt till samhällsekonomin om vi kunde exportera. Jag tror att vi kan resonera på precis samma sätt nu. Sedan vill jag till Svante Lundkvist säga när det gäller detta med byggarbetarna, att situationen är ju den att vi jordbrukare har fått lov att skaffa oss underlag för prissättningen på jordbruksprodukter vid överläggningar med ett organ som riksdagen har anvisat. Riksdagen har sedan kontrollerat att man kommit till rätt resultat. När det gäller byggarbetarna råder inte den förutsättningen. Jag tror inte heller att det finns någon motsvarighet på andra områden. Men jag har framför allt inte menat att man skall sänka bostadskostnaderna och hyreskostnaderna genom att sänka lönerna till byggjobbarna, utan de skall också ha ett inkomstmål — det är alldeles självklart. När de förhandlar är det inte behovet av hyresbostäder som är huvudfrågan, utan det är behovet av en viss inkomstnivå.

Till Åke Wictorsson vill jag säga att vi inte på något sätt bryter ut jordbrukarna och ställer dem i en grupp som skall prioriteras framför andra, utan vår målsättning är att de skall kunna följa med i inkomstutvecklingen. För att de skall kunna göra det måste man ha ett inkomstmål.

Herr talman! Jag kunde inte i mina vildaste fantasier föreställa mig att vad vi sysslar med här är förhandlingar om vilka löner jordbrukarna skall ha. Jag trodde att vi höll på med att lägga grunden för en jordbrukspolitik, men jag fick intrycket att det gäller löneförhandlingar när Filip Johansson ville göra en jämförelse mellan byggnadsarbetarnas löner och det som vi sysslar med här. Vi är överens, Filip Johansson, och det har slagits fast att vi eftersträvar en likvärdig standard för dem som är sysselsatta i jordbruket med övriga grupper i samhället. Men jord brukspolitik är ett betydligt vidare begrepp. Det övergripande målet för Nr 54 jordbrukspolitiken är att trygga livsmedelsförsörjningen. De andra sa Fredagen den kerna är de förutsättningar under vilka vi skall försöka klara det över 16 december 1977 gripande målet: dels den likvärdiga standarden för dem som jobbar inom jordbruket, dels önskvärdheten av att produkterna skall betinga priser — Jordbrukspolitisom konsumenterna kan betala, dels effektivitet i själva produktionen. ken, m.m. Det är, som vi ser det, uppläggningen av jordbrukspolitiken.
Herr talman! Jag trodde att Svante Lundkvist kunde förstå med hjälp av sin vildaste fantasi att det nämnda huvudmålet är en del av den totala målsättning som vi i dag diskuterar. Vi för inte en förhandling utan vi har en diskussion om den målsättning vi skall ha för jordbruket under en viss tid framöver. Och det här huvudmålet är en del av denna målsättning. Vad jag inte kan förstå, ens med hjälp av min vildaste fantasi, är att det skall behöva vara en sådan enorm diskussion om vilken av de här målsättningarna — som alla är beroende av varandra - som skall ligga främst. Svante Lundkvist har ju så många gånger varit uppe i talarstolen och hänvisat till socialdemokraternas goda vilja när det gäller att jordbrukarna skall följa med och ha en med andra grupper likvärdig standard, vilket jag också tror att han menar. Jag har väldigt svårt att begripa varför man driver upp en debatt där det görs gällande att vi nu har en enorm motsättning mellan jordbrukare och konsumenter.

Herr talman! Vi har i vår jordbrukspolitik försökt skydda svenskt jordbruk mot prisrörelser som sker på världsmarknaden. Vi har valt att skapa ett system där vi skyddar jordbrukarna mot alltför låga priser på världsmarknaden. Samtidigt ger detta system också skydd för konsumenterna när det blir mycket höga priser på världsmarknaden. Man kan säga att det är ett ömsesidigt skydd för både producenter och konsumenter. Man måste dock erkänna att den övervägande delen av tiden fungerar det gränsskydd vi har mer som ett producentän som ett konsumentskydd. Svenska konsumenter måste alltså betala ett något högre pris än de skulle behöva göra om vi hade haft de rena världsmarknadspriserna. Jag tycker att det system vi har är bra och vi bör bibehålla det. Men villkoret för att detta skall kunna gå är hela tiden att konsumenterna har ett förtroende för att vi försöker ta till vara konsumenternas intressen i största möjliga utsträckning. Om konsumenterna tror att vi bygger upp ett system och försöker använda det för att ensidigt hjälpa jordbrukarna, då kommer det systemet att brytas sönder. Det kommer inte att vara 7 politiskt möjligt att hålla fast vid det. Därför är det väldigt viktigt att man framhåller de berättigade konsumentintressena i det här sammanhanget. Jag skulle vilja göra en del av de tidigare talarna uppmärksamma på att det faktiskt inte, i vare sig propositionen eller utskottsmajoritetens betänkande, står talat om huvudmålet för jordbrukspolitiken. Det står talat om ett huvudmål. Därmed antyder man, om än litet försiktigt, att det faktiskt rör sig om fler. Jag skulle också vilja beröra reservationen 8, som handlar om konkurrensneutralitet på matfettsområdet. Efter vad jag förstår är motionärernas och reservanternas krav tillgodosett med vad majoriteten har skrivit. Jag lovar Grethe Lundblad att om hon under prisöverläggningarna vill ha fram speciella undersökningar, som det är möjligt för jordbruksnämnden att dra i gång på det här området, stöder jag henne gärna där. Jag kan inte inse att reservationen över huvud taget är nödvändig. Herr talman! Det jordbruk som bedrivs i dag är mycket energikrävande och teknologiskt mycket avancerat, ett jordbruk som till stor del blivit beroende av användning av kemiska preparat. Energin kan bli betydligt dyrare och svårare att komma över i framtiden. Framför allt vet vi att det kan bli stora svårigheter när det gäller oljeprodukter och liknande. Konstgödningen är kanske den del av jordbruket i dag som kräver mest energi. Vi börjar misstänka att den kan ha allvarliga miljöeffekter i vår natur. Därför anser jag, som jag framhållit i ett särskilt yttrande, att det är viktigt att man verkligen får i gång och stöttar en ordentlig forskning när det gäller den biodynamiska odlingen, där man uteslutande med naturmedel och med alternativa produktionsformer försöker få fram bra livsmedel och goda skördar. Det är viktigt att vi får i gång en forskning runt detta — om vi hamnar i en situation där vi inte längre kan fortsätta med dagens jordbruk måste vi ha en beredskap, vi måste veta att det finns andra fungerande metoder. Jag vill alltså framhålla vikten av att vi inte uteslutande ägnar oss åt det i dag konventionella jordbruket. Bertil Jonasson har under överläggningen framställt ett särskilt yrkande. Det gäller en mening i betänkandet, som han vill skall utgå. Jag vill yrka bifall till Bertil Jonassons förslag. Inte därför — som kanske någon kan misstänka — att jag tycker illa om vad som står i den meningen, utan därför att den kan misstolkas. Jag vet att det inte är avsikten att den skall tolkas på annat sätt än jag själv gjorde när jag först läste den. Men den kan av andra som inte vet hur vi har resonerat läsas som ett förord för ett annat tekniskt system när det gäller prisförhandlingar och överföring av medel. Och det var inte avsikten med den. Därför, herr talman, tycker jag det är bäst om meningen utgår.
Herr talman! Eric Enlund, som också representerar folkpartiet, säger att han står fast vid utredningsresultatet, där man slog fast att de tre " olika målen skulle bedömas som likvärdiga i förhållande till varandra. — Nr 54 Eric Enlund var inte med under utskottsbehandlingen. Torkel Lindahl var däremot med vid utskottsbehandlingen. Torkel Lindahl vet mycket väl att den uppfattningen förfäktades av oss reservanter i utskottet men den kunde icke accepteras av majoriteten. Det var anledningen till den — Jordbrukspolitiskrivning som nu är majoritetens, där man talar om inkomstmålet som ken, m.m. ett huvudsyfte. Nu försöker Torkel Lindahl klara sig ur denna knipa genom att säga att det i betänkandet talas om att inkomstmålet är ert huvudsyfte, vilket skulle innebära att det kan finnas flera huvudsyften. Även på den punkten var vi utomordentligt angelägna att se till att det inte skulle uppstå något missförstånd om vad som verkligen var skrivet. I dag har det klarlagts att det uppenbarligen inte ligger några missförstånd bakom majoritetsskrivningen. Avsikten är att inkomstmålet skall vara ett huvudsyfte framför de andra målen. Det ankommer därför såvitt jag kan förstå på både Torkel Lindahl och Eric Enlund att agera i enlighet med någon av de uppfattningar som de har anfört i denna fråga.
Herr talman! Jag kan förstå Torkel Lindahls yttrande angående folkpartimotionen, men det är inte så enkelt som Torkel Lindahl tror att man vid prisöverläggningarna kan bestämma sig för att undersöka margarinindustrin. Det måste en myndighet ta upp, och vi kan inte här i riksdagen ålägga denna myndighet att ta upp frågan. Det enda sättet för riksdagen att påverka frågan är att vi fattar beslut om att en sådan undersökning skall göras. Det är detta vi har velat uppnå med motionen om smörfettet. Torkel Lindahl anslöt sig till Bertil Jonassons ändringsyrkande. Är det inte farligt att ta bort en mening som säger att de medel som har tillförts jordbrukarna vid prisöverläggningarna skall komma dem direkt till godo? Hur kan ett borttagande av den meningen tolkas av jordbrukarna? Jag tror att många blir fundersamma över en sådan åtgärd.
Herr talman! Den meningen kan också göra att någon jordbrukare tror att vi vill införa det engelska systemet, Milk Marketing Board, och i princip riva ner stora delar av den nuvarande föreningsrörelsen, och mot det tror jag inte heller att jordbrukarna skulle reagera positivt. Just genom att meningen helt oavsiktligt har blivit olyckligt formulerad tycker jag det vore fördelaktigt om den kunde strykas. Så till frågan om prisöverläggningar om matfettet. Läs majoritetens skrivning! Det står jordbruksnämnden fritt att sätta i gång en sådan undersökning om den finner det nödvändigt. Den kan initieras vid prisöverläggningarna, genom konsumentdelegationen eller genom någon annan intressent. 79 Jag finner alltså att vi kanske är eniga i sak men att vi inte riktigt skriver på samma sätt.
Herr talman! Har man ett gott samvete när det gäller avräkningen till jordbrukarna och vet att alla de medel som tillerkänns jordbrukarna vid prisöverläggningar också tillfaller dem direkt för inkomstföljsamhet och inflationsskydd, behöver man inte vara rädd för att den här meningen står i betänkandet. Men varför vill man ta bort den? Innebär det att man inte är riktigt säker på sin sak?
Herr talman! Jag trodde att jag redan hade gjort klart att jag ingenting har emot vad som står. Om vi haft tid på oss skulle vi kanske kunnat formulera en mening som hade täckt vad vi menar men inte hade kunnat tolkas som något annat. Som meningen nu är formulerad har den oavsiktligt blivit dubbeltydig. Därför tycker jag inte det är lämpligt att den står kvar.

Herr talman! Jag skall framföra några synpunkter som kanske inte riktigt faller in i mönstret för den debatt som hittills har förts. Det här förslaget till nya riktlinjer inom jordbrukspolitiken innehåller, som Svante Lundkvist sade, inte så mycket av nytänkande som man borde ha kunnat hoppas på efter åtskilliga år av utredande. I stort sett plöjer förslaget vidare i gamla fåror, även om det går att spåra några tendenser till ett annat synsätt — men det är inte mycket. Det finns ett par motioner som jag har varit engagerad i. Det är motionerna 1976 78:63. I båda fallen vill motionärerna markera vikten av att man utöver det traditionella söker nya jordbrukspolitiska alternativ, att man griper de chanser som finns till ökad samordning och rationalisering på ett sätt som gynnar också de små och medelstora brukarna. Vi vill bl.a. betona vikten av att man finner vägar för att främja kooperativa och andra driftformer på jordbrukets område. Detta är tankegångar som jag tidigare fört fram i de här sammanhangen. De avvisas ganska lakoniskt genom beskedet att en liknande motion har överlämnats till jordförvärvsutredningen. Jag vill nog betrakta det som en undanmanöver, och jag har heller inte stort hopp om att den utredningen kommer att innebära något fall framåt för dessa tankegångar. Hade man velat pröva våra funderingar — de är ju inte nya — skulle det ha skett när man 1975 lade fram propositionen om en ny lag för sambruksföreningar och fattade beslut därom. Jag har ofta diskuterat jordbrukspolitik, därför att jag är intresserad av den. Jag har själv en viss bakgrund i jordbruket, och självfallet är jag också intresserad av jordbrukspolitiken därför att den måste vara en viktig del av den politik som ett kommunistiskt parti för. Som kommunist kan man inte ha någon jordbruksromantisk inställning, man kan inte hänge sig åt skönmålande av torparsystem och av småjordbruket i dess extrema former, och man kan inte heller delta i den gröna vågens verklighetsflykt. De mycket små jordbruksenheternas tid är för alltid förbi. De som sysslar med jordbruksnäringen måste garanteras en hygglig inkomst, och stordriftens och teknikens fördelar måste ha sin givna plats också inom denna sektor. Det står fullt klart. Bortsett från de stora godsen i Sydoch Mellansverige är familjejordbruken den dominerande formen, men också på det området har det skett stora förändringar under de senaste decennierna. Dagens familjejordbruk är av en annan typ och ofta av en annan storlek än förr. Men då kommer man in på den andra viktiga saken. Kapitalinsatserna är också av andra dimensioner än förr, och det beror inte bara på penningvärdets fall. Dagens jordbruk kräver väldiga investeringar i form av byggnader och väldiga maskiner. Allt detta skapar problem som varken den gamla eller den s.k. nya jordbrukspolitiken har någon riktig lösning på. Jag känner åtskilliga jordbrukare — några är mina bästa vänner — som upplever de stora kapitalinsatserna som ett stort och växande problem. Det gäller också dem som engagerat sig i SR-jordbruksverksamheten. Det är ju brukare som har fått mycket stora lån och betydande bidrag men som ändå hamnat i den situationen att deras räntor och amorteringar håller på att knäcka deras ekonomi. Ja, det finns också ganska många exempel på att det har blivit så tungt att de tvingats gå ifrån sina med möda uppbyggda SR-jordbruk. Men det finns också andra orsaker. Det är fråga om att få ungdomen att bli jordbrukare och att stanna kvar i jordbruket. Filip Johansson snuddade något vid den saken i sitt anförande när han sade att det inte är säkert att unga människor kan ta på sig uppgiften med alla de problem som exempelvis mjölkproduktionen innebär. Det är därför man måste söka andra former, som kan accepteras också av den unga generationen jordbrukarfamiljer. Självfallet skall de som arbetar inom jordbruket precis som alla andra vara delaktiga av teknikens landvinningar, men hur det skall ske reser frågor som måste besvaras och som bryter den ram som både den tidigare och den nya jordbrukspolitiken håller sig inom. I båda de motioner som jag tidigare nämnt aktualiseras frågan om kooperativa driftformer. När man tar upp den frågan med jordbrukare ryggar många, även om jag vill säga att det i dagens läge finns en långt större förståelse och en helt annan resonans för sådana resonemang än tidigare. Men går man vidare i resonemanget på det mera praktiska planet finner man att motståndet närmast är av psykologisk art, dvs. jordbrukarna har inte närmare funderat över vad det handlar om. Den svenska jordbruksnäringen har redan gått mycket långt på kooperationens och det kollektiva ägandets väg. Det har man gjort genom upprättandet av slakteriföreningar, mjölkproducentföreningar och andra organ i förädlingsledet. Men där har man stannat. Kooperationens principer har aldrig trängt in på den direkta jordbruksdriftens område. Däri ligger naturligtvis en del av problematiken inte minst för de små jordbruksenheterna. Man kan ju fråga sig om det är så vettigt och så nödvändigt att var och en äger sin skördetröska som kostar flera hundra tusen kronor, om var och en måste ha sin traktor och många andra kapitalkrävande mekaniska och rationella hjälpmedel. Ja, man kan ju också fråga sig om det är nödvändigt att var och en har sina stora ekonomibyggnader, eller om man kan söka nya vägar också på det området. Det är här jag anser att man har missat de möjligheter som finns, och det är till skada både för samhället och för jordbrukarna. Nu kan det visserligen sägas, som man gjorde i fjolårets jordbrukspolitiska debatt, att det ”finns inget intresse för sådan samverkan”. Men allt handlar ju, som i alla andra sammanhang, om vad man gör för att befrämja ett samarbete. Skulle man inom den statliga jordbrukspolitikens ram verkligen gå in för att genom ekonomiska stimulansmedel befrämja sambruk och kooperativa driftformer så skulle man självfallet också kunna skapa ett intresse. Då skulle man kunna utforma jordbrukspolitiken till att bli ett offensivare instrument i regionalpolitiskt syfte. Man skulle kunna göra jordbruket attraktivare för ungdom som i dagens läge kräver hyggliga arbetstider, reglerad semester och villkor som andra arbetande, och allt detta som Filip Johansson nyss var inne på. Och tanken är inte längre främmande för jordbrukande människor. Också här börjar man fundera på nya metoder. Tanken tränger sig fram, och det är skada att man gång efter gång missar chansen att bana väg för de nya former som förr eller senare måste komma. Jag har fått mig tillsänt synpunkter från en norrländsk småbrukare som också har funderat över dessa problem. Han skriver så här när det gäller bidragsformerna: ”I dag är ju dessa utformade så, att de tillfaller i huvudsak enskilda storjordbrukare, såväl till jordförvärv, som maskinpark och djurinköp. Detta leder till en ny generation godsägare och miljonärer även i Norrland. Dessa bidrag måste omformas så, att vad gäller de omfattande markförvärv som lantbruksnämnden gör varje år i vårt land, dessa stannar i samhällets ägo och endast arrenderas ut till oss brukare. Naturligtvis under förutsättning att direktiven till lantbruksnämnderna och deras egen inriktning omarbetas så, att det tjänar arbetare och bondeklassen, och icke som nu bolagen och storjordbrukare. Detta har två fördelar: dels kommer betydande arealer jord och skog i samhällets ägo, dels blir det billigare för oss brukare att arrendera marken än att äga den. Vad gäller bidrag till byggnader och maskiner bör dessa utformas så, att lantbruksnämnder eller annat samhälleligt organ uppför såväl ladu gårdar, maskinstationer som andra byggnader i lämpligt stora geografiska områden och ställer dessa till förfogande på ekonomiskt förmånliga villkor, och därigenom både lockar och skolar jordbrukarna till ett mera kooperativt tänkande. Ägarfrågan måste vi också aktualisera. Vi måste omgående kräva återinförande av bolagsförbudslagen vad gäller jord och skog. Det finns alltför många skrämmande exempel på hur bolagsoch sågägare har köpt in hemman på senare tid och huggit skogen kal och låtit jorden växa igen. Ett annat problem är alla jordbruk som ägs av sterbhus och som står obrukade.” Det kan man verkligen understryka inte minst genom erfarenheter från mitt eget län. ” Här måste en lagändring till, så att brukaren är skyldig att avhända sig eller utarrendera fastigheten 5 eller 10 år efter det han slutat bruka densamma, så att marken fortsätter att vara produktiv. Till sist vill jag naturligtvis understryka, att alla bidragsformer skall utformas så, att de stimulerar till samverkan mellan brukare i alla former.” Den här småbrukaren är säkert inte ensam om sina funderingar och jag vill än en gång säga att det är skada att dessa tankegångar inte får någon plats i den nya jordbrukspolitik som utformas. Jag vill komplettera de här tankegångarna med följande: Klart är att familjejordbruken i deras varierande former kommer att dominera inom svenskt jordbruk under överskådlig tid och då gäller det att söka och finna former för att hjälpa och utveckla den driftformen. Men det utesluter inte, utan det är ett argument för, ökad samverkan och kooperativa former. Vi anvisar i dessa motioner ännu en väg som i tillämpliga områden bör vara tänkbar. Vi resonerar därvid så här: Eftersom staten kan gå in och starta företag bör staten också engageras för att starta jordbruk. Detsamma kan prövas på trädgårdsförädlingens område. För mig har det alltid framstått som sällsynt beklämmande att man kan resa miltals genom goda jordbruksbygder och mest se igenväxande jordbruk. Att restaurera igenväxande jordbruksmark och att nyodla kräver visserligen stora kapitalinsatser, men jag tycker att detta är nödvändigt i en värld som svälter. Låt mig också i det sammanhanget åberopa erfarenheter från mitt eget län. Där har antalet mjölkleverantörer fortsatt att sjunka. Bara under det här året har antalet kor sjunkit med ytterligare flera hundra och är nu omkring 14 000. För att klara enbart det nordligaste länets behov fordras det över 2 000 mjölkkor. Vi är inte självförsörjande med fläsk, kött och ägg. Bara i år importerar man till Norrbotten ca sju miljoner kilo mjölk. Men detta beror inte på att det råder brist på odlingsbar mark. Den odlade marken finns redan, men den ligger till stor del för fäfot — och det är beklämmande. Det beror inte heller på brist på arbetskraft eller folk som vill syssla med jordbruk. I vissa områden skulle man kunna tänka sig att starta statliga jord bruksföretag och trädgårdsanläggningar. Den tanken faller utanför ramen för det officiella jordbrukspolitiska tänkandet, men det är skada. Jordbrukspolitiken skulle genom komplettering med en del nya former kunna bli ett mycket mera verkningsfullt regionalpolitiskt instrument än vad som nu är fallet. Svante Lundkvist framhöll i sitt anförande att jordbruket som utkomstmöjlighet inte bara skall vara förbehållet dem som ärver eller har gott om pengar. Det vill jag instämma i, och jag vill också redovisa några funderingar kring det resonemanget. På det här området behövs snabba insatser — det står alldeles klart. I utskottsbetänkandet hänvisas summariskt till ett kommande förslag till ny jordförvärvslag. Jag vill i sammanhanget betona vikten av att snabbt stoppa den spekulation som pågår på området och som utestänger jordbrukare från möjligheterna att förvärva jord. Vi har under lång tid sett hur folk som inte har det ringaste samband med jordbruk — eller i varje fall är anknutna till det med en mycket tunn tråd — köpt upp fastigheter som de sedan använt i spekulativt syfte. De rika trottoarböndernas antal ökar. Det finns många exempel på det. Curt Nicolin är ju inte precis bonde, men 1976 köpte han Mariebergs säteri, som ligger mellan Stockholm och Södertälje, för 2,3 milj.kr. Marcus Wallenberg är ju också en stor trottoarbonde. 1974 köpte han Källberga gård utanför Nynäshamn för 1,9 milj.kr. Listan kunde göras mycket, mycket lång på folk som i rent spekulativt syfte har skaffat sig stora jordbruksfastigheter, som trissar upp priserna och omöjliggör för seriöst intresserade jordbrukare att förvärva fastigheterna. Gårdar i Sydsverige har tredubblats i pris. Detta kan ju inte vara i samhällets intresse. På ett eller annat sätt är det dessutom alltid folket som får betala. Man kan ju hoppas, fast mitt hopp är inte alltför stort, att den nya lag som förbereds effektivt kommer att sätta stopp för sådant. Jag vill avslutningsvis upprepa vad som sagts av Sven Linderot och som också citeras i vår motion: ”——--— arbetarrörelsen måste sätta in all sin kraft för att i samverkan med småböndernas egna organisationer skydda dessa och deras familjer mot den kapitalistiska rationaliseringens hänsynslösa krafter. På vilket sätt och med vilka metoder detta skall ske avgöres av omständigheterna och av den allmänna utvecklingen i övrigt. Huvudsaken är att klarhet finnes i problemens grundelement och att en målsättning finns som skapar garantier mot opportunistiskt kvacksalveri.” Det finns ingen anledning för arbetarrörelsens folk att låta sig dras med i kampanjer med kortsiktiga politiska syften. Det finns heller ingen anledning att spela ut arbetaroch bondeklass mot varandra. Här har vi gemensamma intressen i kampen mot storkapitalet, och utifrån detta måste arbetarrörelsen också utforma sin jordbrukspolitik. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motionen 974 som väcktes under
Herr talman! Ett gemensamt drag hos Oswald Söderqvist och Alf Jordbrukspoliti Lövenborg är att båda intresserat och på ett intressant sätt talar om jordken, m.m. förvärvslagstiftningen. Jag beklagar bara att vi inte har den frågan på dagordningen.

Herr talman! Som här har framförts i tidigare inlägg från flera håll så råder det på de flesta punkterna i det betänkande som nu är föremål för kammarens behandling en mycket stor enighet. Det är, med tanke på den mycket starka kritik som framförts mot socialdemokraterna för den nuvarande jordbrukspolitiken som lades fast i 1967 års riksdagsbeslut, glädjande för oss socialdemokrater att konstatera denna enighet och att riktlinjerna i 1967 års jordbrukspolitik ligger fast även i det betänkande som nu föreligger och som vi här i dag kommer att fatta beslut om. Visst finns det vissa skillnader mellan oss socialdemokrater och de borgerliga när det gäller synen på hur vi på bästa sätt skall forma en jordbrukspolitik som gagnar såväl konsumenter som producenter. Från socialdemokraterna i utskottet kommer detta till uttryck i de reservationer och det särskilda yttrande som vi fogat till jordbruksutskottets betänkande. Den mycket beska och onyanserade kritik som i många tal framförts mot den socialdemokratiska jordbrukspolitiken av framför allt företrädare för centerpartiet har till stor del gällt rationaliseringspolitiken. Där har framhållits att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken skulle utarma det svenska jordbruket, att stora delar av vårt land skulle ödeläggas och buskas igen. Det är därför med mycket stort intresse man kan konstatera att utredningen, departementschefen och utskottet ansluter sig till tidigare grundprinciper när det gäller en fortsatt rationalisering och uttalar sig för att statliga insatser främst bör inriktas på att främja jordbrukets utveckling i de bygder och företag där de kan väntas få största effekten. Det är ingen tvekan om att den rationaliseringspolitik som bedrivits har haft mycket stor betydelse för att i jordbruksnäringen verksamma fått en standardutveckling som är jämförbar med den som andra grupper haft i vårt samhälle. Genom denna positiva syn och genom det stöd som jordbruksnäringen erhållit från samhället har också jordbrukarna själva kunnat ta initiativ till rationaliseringar och investeringar som inte bara inneburit en standardhöjning utan också en rationellare brukning, lättare hantering och inte minst viktigt: en förbättrad arbetsmiljö och en bättre djurhygien. Jag tycker det är angeläget att framhålla att ett rationellt bedrivet jord 85 bruk inte betyder en öde landsbygd. Det är tvärtom genom ett rationellt bedrivet jordbruk som vi kan bibehålla en levande landsbygd i stora delar av vårt land. Från socialdemokratiskt håll anser vi att en fortsatt rationalisering av jordbruksnäringen är nödvändig och att rationaliseringspolitiken som hittills bör främja uppbyggande och vidmakthållande av effektiva jordbruksföretag. Det finns trots den rationalisering som ägt rum inom jordbruksnäringen de senaste åren fortfarande ett stort behov av fortsatt rationalisering. Vad som det senaste året har hämmat rationaliseringssamarbetet är den snabba och stora prisökningen och bristen på tillgängligt kapital. Och här bör regeringen verkligen gå in och klara problemen, så att denna rationalisering kan fortsätta. Departementschefen framhåller i propositionen, och utskottsmajoriteten ansluter sig till detta, att rationaliseringspolitiken i första hand bör främja uppbyggande och vidmakthållande av effektiva familjeföretag. Även om vi socialdemokrater inte delar jordbruksministerns och utskottsmajoritetens uppfattning anser vi att familjeföretagen i många fall är en lämplig företagsform när det gäller att bedriva jordbruk. Därför har socialdemokraterna aldrig ställt sig negativa till familjejordbruket. Redan i 1967 års beslut angående jordbrukspolitiken gavs uttryck för att familjejordbruket under överskådlig tid skulle vara den dominerande företagsformen inom det svenska jordbruket. Vi har heller ingen anledning att ändra uppfattning i dag. När Einar Larsson nu påstår att vi inte helhjärtat skulle acceptera familjeföretagsprincipen är det alltså helt felaktigt, och jag vill härmed dementera det. Jag hoppas att vi inte i referat i centerpartistiska tidningar skall få läsa att vi socialdemokrater inte helhjärtat skulle acceptera familjeföretagen som ägandeform, när Einar Larsson varit ute och pratat om regeringens jordbrukspolitik. Men vi anser att när det gäller stöd till rationalisering inom jordbruket, så är det inte formen för ägande som skall vara avgörande för erhållande av stöd. Det måste vara de bedömningar som finns inom olika stödformer som måste få vara avgörande, de förutsättningar som finns för företagens möjligheter till utveckling eller önskvärdheten av att bibehålla jordbruksföretag i ett socialt eller regionalpolitiskt sammanhang. Vi menar att det kan finnas andra ägandeformer än familjeföretag som kan ha samma förutsättningar för att framställa jordbruksprodukter till lägsta möjliga produktionskostnader. Det måste då finnas möjligheter att utnyttja de stödformer som står till förfogande. Till utskottets betänkande har vi socialdemokrater i utskottet förutom de åtta reservationerna även fogat ett särskilt yttrande beträffande styrning av animalieproduktionens utbyggnad. Vi accepterar förslaget om ett differentierat avgiftssystem där det gäller att i vissa avseenden styra animalieproduktionen, därför att det många gånger kan vara nödvändigt att effektivt utnyttja de resurser som finns inom jordbruksföretagen genom att kombinera vegetabilisk produktion och animalieproduktion. För att förhindra en alltför stor överproduktion av vissa animalieprodukter kan ett differentierat avgiftssystem därmed Nr 54 förhindra en utveckling mot allt större animalieföretag. Men i vårt särskilda yttrande vill vi peka på att ett avgiftssystem icke får utformas så, att de redan befintliga animalieföretagen ställs i en situation där risken finns att den nuvarande produktionen inte kan bi = Jordbrukspolitibehållas och sysselsättningsmöjligheterna därmed hotas. Vi anser också = ken, m.m. att avgiftssystemet inte får utformas på sådant sätt, att konkurrensen mellan animalieföretagen och andra jordbruksföretag står i motsättning till vare sig jordbruksnäringen eller samhällsekonomiska intressen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de åtta socialdemokratiska reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag konstaterar att när utskottsmajoriteten skriver att ”Trationaliseringspolitiken i första hand bör främja uppbyggandet och vidmakthållandet av effektiva familjeföretag”, så finner socialdemokraterna anledning att avge en reservation som innebär att man ändrar detta till uppbyggandet och vidmakthållandet av effektiva jordbruksföretag, inte familjeföretag. Jag har tillåtit mig att peka på det här tidigare, och det står alltjämt fast, även om Håkan Strömberg nu försöker komma undan det. Risken att Håkan Strömberg också i fortsättningen får se i tidningen att jag har hållit föredrag i jordbruksfrågor står nog kvar.
Herr talman! Vi är helt medvetna om att familjeföretagen i många fall är en lämplig form för att bedriva jordbruk, och den brukningsformen kommer självfallet att dominera under överskådlig tid. Men det är som vi säger, att när det gäller stödet till jordbruket är det inte ägandeformen som måste vara avgörande, utan det är de förutsättningar för utveckling som finns inom företaget. Det är detta vi vill betona.

Herr talman! Jag har glädjen konstatera att Einar Larsson har ändrat sig och att vi är eniga på den här punkten, att det är brukandet och inte ägandet som skall vara avgörande för rationaliseringsstöd. Därför hoppas jag att det inte kommer in några referat i tidningarna om att Einar Larsson har påstått att vi inte skulle acceptera familjeföretagen.

Herr talman!

Men det förhåller sig ju inte så.

Detta bör verka stimulerande och utvecklingsbefrämjande. Det är dock inte fråga om en lönsamhetsgaranti för varje enskilt företag.

Jag tycker att det är synd att man gör detta. Det vore intressant att få veta av Svante Lundkvist varför den här gruppen inte skall få del av den allmänna standardökning som kan uppnås i vårt land. Detta är vad jag har sagt, och varför skulle man inte få göra ett sådant uttalande i en proposition och markera det i ett inkomstmål? Den andra frågan gäller det i den socialdemokratiska reservationen berörda spörsmålet om hur finansieringen av spannmålsöverskottet skall kunna klaras. Jag har fattat reservationen på det sättet att exempelvis SIDA i fortsättningen inte skall köpa svenskt vete till världsmarknadspriser, som SIDA tidigare alltid har gjort, utan man skall tydligen betala vanligt inlösenpris. Det är mycket intressant. Jag vill bara veta om den socialdemokratiska reservationen innebär detta. Om det sedan är så — jag har fattat reservationen på det sättet — att jordbruket självt skall lyfta ut det här överskottet, vill jag fråga vad socialdemokraterna anser att man skall göra med Svensk spannmålshandel. Den organisationen blir ju då överflödig. Är avsikten att den skall försvinna?

Herr talman! Propositionens avsnitt beträffande inkomstmål, som jordbruksministern nu citerade, är vi helt eniga om. Vi har beskrivit saken precis så vi också. Men när vi diskuterar hur målen skall uppnås gäller det ju i vilken takt och på vilket sätt det skall ske. Hitintills har det ju gällt att de tre mål vi diskuterar skall vara likvärdiga i förhållande till varandra, eftersom vi har att bedöma såväl inkomstutveckling och effektivitetsutveckling som konsumenternas förmåga att bära kostnaderna för livsmedlen. Det är på den punkten som jordbruksministern enligt min uppfattning har gjort sig skyldig till en felbedömning. Han frångår jordbruksutredningens enhälliga förslag och säger i stället att vi nu skall markera inkomstmålet kraftigare och göra det till ett huvudsyfte för jordbrukspo litiken. Det är hans misstag, och det är därigenom som han skapar den — Nr 54 situation som förelegat under hela denna debatt i dag. Det har också Fredagen den skapat förvirring i jordbruksutskottet, som först tyckte att vi skulle ha 16 december 1977 en likvärdig bedömning av de olika målen men sedan av någon anledning —- jag vet inte vilken — ändrade sig och uttalade att en sådan likvärdighet — Jordbrukspolitiinte kunde behållas. I stället skulle det markeras att inkomstmålet skall ken, m.m. vara huvudsyftet. Där skiljer sig våra uppfattningar.

Självfallet blir priset för den spannmål som skall betalas på detta sätt summan av det som man får in för den prisgaranterade kvantiteten och det som kan tas ut vid export av resten av spannmålen. Med denna ordning får vi i förhållande till tidigare den situationen att man vid förhandlingarna lättare kan få till stånd en rättvisare fördelning mellan olika grupper inom jordbrukarleden av den totala inkomstsumma som kommer att stå till jordbrukarnas förfogande. Vi är ju överens om att det finns ett totalt inkomstutrymme, som inte heller vi vill pruta på. Dessutom får vi ett företagaransvar vid själva produktuppläggningen, så att vi inte bara automatiskt får en prisgaranti vid produktion av en viss mängd av en vara och betalning för hela denna varumängd. Det kommer också in en företagarbedömning i sammanhanget, om huruvida man skall gå in för en annan produktionsinriktning osv. Vi får, om jag får uttrycka det så, en sundare diskussion om dessa problem.
Herr talman! Svante Lundkvist började sin replik med att säga att vi är eniga om vad som står i propositionen. Då var den naturliga frågan: Vad bråkar ni då om — det är ju det som står i propositionen som vi diskuterar? Men det dröjde inte länge förrän Svante Lundkvist kom tillbaka och sade att vi inte var så eniga, eftersom jag hade gått ifrån det som utredningen uttalat. Men nu är det så att utredningen inte har behandlat inkomstmålet, och därför kan jag inte heller gå ifrån dess uppfattning på den punkten. Däremot har jag markerat inkomstmålet därför att vi i dag säger — och det är både regering och opposition överens om -— att vi skall bibehålla den odlade areal vi har i vårt land, och då uppstår med nödvändighet exempelvis ett spannmålsöverskott. Vi tar därmed på oss ett ansvar för de människor som skall arbeta i överskottsnäringarna. Då är det rimligt att man markerar inkomstmålet på det sätt som jag har gjort. Det är också intressant att följa tankegången om hur spannmålsöverskottet skall disponeras. Vart leder den konstruktion som man anvisar? 89 Om man, som Svante Lundkvist säger, skall kunna göra rättvisa avvägningar mellan olika grupper av producenter, blir naturligtvis följden att de som av olika anledningar har en mycket hög spannmålsproduktion får ta ett större ansvar. Men vad gör de då som företagare? Jo, de söker sig naturligtvis över till andra produktionsinriktningar, och då får vi kanske överskotten på smöreller på mjölkområdet, och det ville vi ju inte ha. Jag tycker, Svante Lundkvist, att detta är en dålig konstruktion.
Herr talman! Enligt jordbruksministerns resonemang skall vi fortsätta att generellt säga att oberoende av hur mycket det produceras inom denna sektor skall vi alltså täcka överskottet via stöd från statens sida i den ena eller andra formen eller genom konsumentpriset. Vi får alltså en indirekt stimulans till en produktionsökning i det här sammanhanget. Jag trodde att vi var ganska överens om att vi inte behöver den stimulansen till produktionsökning i den här delen. Däremot behöver vi få möjlighet att i förhandlingar diskutera hur vi skall lägga ut det samlade löneutrymme, som kan komma jordbruket till godo, mellan olika kategorier av jordbrukare. Vi kan den vägen kanske också få in ett sådant företagaransvar när det gäller hur man skall inrikta sin produktion att vi kan få en mera gynnsam avvägning mellan olika produktionsgrenar. Jag tror det finns anledning, herr jordbruksminister, att se litet längre framåt. Det är ändå så att det finns en tendens att öka spannmålsodlingen därför att det är en bekvämare form för jordbrukaren än att driva exempelvis mjölkproduktion. Här finns det anledning att fundera litet grand över vad som kan hända i framtiden och hur vi skall sätta in åtgärder från samhällets sida för att skapa möjligheter att balansera dessa produktionsgrenar. Beträffande målsättningen så har man ett mål att uppnå en standard för jordbrukarna som är likvärdig den som andra grupper har. Man har ett mål att försöka hålla rimliga konsumentpriser. Man har ett mål att ha effektivitet i hela hanteringen, så att vi får hjälp i de övriga syftena. Då kan man inte göra det så enkelt för sig som jordbruksministern gör —- jag märker att han inte riktigt förstår det här — att man plötsligt säger: Inkomstmålet skall vara överordnat alla andra mål. Oberoende av effektivitetsmålet och oberoende av konsumenternas möjligheter att betala skall inkomstmålet vara huvudsyftet med jordbrukspolitiken. Vi menar att de tre syftena skall behandlas på likvärdigt sätt vid de förhandlingar som skall gälla avvägningen mellan olika intressen i samhället. Det är ju det som hela tiden är den springande punkten. Där har jordbruksministern förorsakat hela denna debatt och skapat den risk som jag bedömer föreligger att vi får en konsumentsida, där man kommer att fundera över vad jordbruksministern egentligen i fortsättningen avser i tillämpningen av den nya jordbrukspolitik som han har varit så an gelägen att tala om. Är det att på detta sätt mer än tidigare gynna pro = Nr 54 ducenterna på konsumenternas bekostnad? : : Fredagen den Där sitter ju hela problemet.
Herr talman! I propositionen står det, Svante Lundkvist, att staten — ken, m.m. skall ta ansvaret för det överskott av spannmål som uppstår i vårt land. Det är fastlagt. Det är nämligen bästa sättet att lyfta ut det. Det står också i propositionen — det är generande att behöva påpeka det — i fråga om finansieringen att i fall av låga världsmarknadspriser bör förhandlingar kunna tas upp med jordbruksnämnden om hur underskottet skall regleras. Jag utgick ifrån att Svante Lundkvist hade läst propositionen, men jag konstaterar att så inte var fallet. Men nu kanske vi är överens. Sedan måste jag säga att jag blir litet skrämd när det står klart att Svante Lundkvist i fråga om inkomstmålsättningen fortfarande hela tiden är kvar i 1967 års tankegång. Den väsentliga skillnaden mellan då och nu är att nu fastlägger vi den areal som finns att odla i vårt land. Därmed har vi bestämt oss för en viss produktionsomfattning, och då är det rimligt att se till att de här människorna följer med i den stegring som andra grupper kan tillkämpa sig. Kortfattat uttryckt innebär det detta. Sedan till den allra sista punkten, att jag skulle vara så angelägen att tala om en ny jordbrukspolitik. Jag har minsann upplevt andra som är lika intresserade av att tala om att det inte är någon ny jordbrukspolitik. I det nummer av tidningen Land som utkommer i dag har förre statssekreteraren en mycket stor artikel om produktionen med rubriksättningen Socialdemokratisk jordbrukspolitik. Jag har visserligen ingenting emot att ni tycker att det här är en socialdemokratisk jordbrukspolitik - men reservera er då inte, och för då inte den här diskussionen!